Herr talman! Centerpartiledamöterna i konstitutionsutskottet delar i huvudsak de synpunkter som har förts fram i denna reservation. Men nu finns det ju en partimotion från centerpartiet som tar upp dessa viktiga frågor om utredningsarbetet, och denna partimotion kommer att behandlas under höstriksdagen. Det är anledningen till att vi här har begränsat oss till ett särskilt yttrande.

Herr talman! När herr Johansson i Trollhättan använder uttrycket ”huvudparten” av utredningarna, så stämmer det inte riktigt med den nomenklatur jag använde. Jag sade ”huvudsakligen”, och däri ligger en viss skillnad. I begreppet ”huvudsakligen” kan man möjligen lägga in något annat än ”huvudparten”. Men som jag anförde är det alltså här en fråga om vad man menar med det ena och med det andra. Vad vi ser är en oroande tendens att tunga frågor hamnar i departementsutred ningar. Det finns klara, entydiga exempel på det från senare tid. Jag nämnde den nu aktuella s.k. skattereformen. Man kan peka på andra frågor som har flyttats in i kanslihuset efter att tidigare ha legat hos offentliga utredningar, exempelvis låginkomstutredningen. Att göra som regeringen här har gjort — föreslå en provisorisk skattereform samtidigt som man startar en utredning — är ju liksom att ta maten ur munnen på utredningen, i synnerhet som direktiven var mycket begränsade jämfört med de önskemål som riksdagen hade framställt. Jag kan helt instämma i vad herr Hilding Johansson sade beträffande olika typer av utredningar. Det har alltid funnits olika typer av utredningar och det kommer det alltid att göra. Men oppositionen kommer också alltid att eftersträva bättre arbetsmöjligheter. Den dag oppositionen slutar med det är den ingen opposition längre. Och i goda arbetsmöjligheter ingår att på ett tidigt stadium kunna vara med i eller följa ett utredningsarbete. Det är inte rimligt att oppositionen skall få 10 eller 15 dagar på sig för att ta ställning till mycket stora frågor, som inte har presenterats tidigare utan som lagts fram först i propositionsform. Naturligtvis kan man också anlägga aspekten att oppositionspartierna skulle låsa sig om de fick vara med i parlamentariska utredningar. Men remissbehandlingen är ju ett mycket väsentligt moment i ärendebered ningen, och där kommer fram synpunkter som gör att man väger ihop utredningen och remissyttrandena till ett slutligt resultat. Det är ju ofta rimligt att sammanställningen och den politiska avvägningen av materialet sker i arbetsgrupper inom kanslihuset. Att oppositionspartierna begär många utredningar i riksdagen kan ju bero på att oppositionspartiernas egna utredningsresurser inte har utvecklats i den takt som är erforderlig. Man kan balansera ut en del av regeringens ökade resurser genom de ökade personalresurserna i kanslihuset på det sättet att oppositionspartierna får tillgång till ökade utredningsresurser. Det påverkar naturligtvis inte den principiella synen på departementsutredningarna, men det är ändå ett sätt att ge oppositionspartierna bättre arbetsmöjligheter. Herr Larsson i Luttra sade att centerpartiet i princip ansluter sig till synpunkterna i reservationen men räknar med att föra fram sina synpunkter mera konkret vid motionsbehandlingen i höst. Det gäller ju även folkpartiet, som har en motion av liknande innebörd. Men det vi nu har att ta upp är ju den konstitutionella frågan om Kungl. Maj:ts göranden och låtanden. Därvid anser vi från folkpartioch moderathåll att frågan om utredningsväsendet är en väsentlig praxisfråga av den typ som numera är föremål för utskottets granskning.

Herr talman! Centerpartiet har väckt en partimotion vid årets riksdag som kommer att behandlas till hösten, där man tar upp det svenska utredningsväsendet till behandling och ger uttryck för en oro över att utredningsväsendet har fått en olycklig utveckling. Jag skall inte ta upp någon debatt med centerpartiet nu — vi får vänta till hösten. Men jag har roat mig med att gå igenom krav på utredningar under tre års tid — 1970, 1971 och 1972 — från de olika partierna och konstaterat att centerpartiet leder över alla andra partier när det gäller att ställa krav härvidlag, samtidigt som man nu i en partimotion säger att utredningsraseriet måste stävjas. Jag begärde emellertid ordet för att ta upp en annan sak, herr talman, och jag skall citera ur det särskilda yttrande som centerpartiet har fogat till konstitutionsutskottets betänkande: ”Av tradition har viktiga reformer i vårt land förberetts genom ett omsorgsfullt utredningsarbete. Huvudparten av detta arbete har försiggått inom parlamentariskt sammansatta kommittéer. Denna utredningsform har många fördelar. Bl. a. ger den representanter för riksdagen och de politiska partierna möjlighet till insyn och påverkan under ett tidigt stadium av beslutsprocessen.” Av detta uttalande skulle man kunna dra slutsatsen att det är den typen av utredningar som centerpartiet fört fram krav på. Men så är ingalunda fallet. Studerar man alla krav på utredningar som centerpartiet framförde under riksdagsåret 1971 finner man att centerpartiet motionsledes ställde krav på 15 parlamentariska utredningar, och av motionerna var 12 partimotioner och 3 enskilda. Men man ställde krav på 106 expertutredningar. Det är därför som jag har så oerhört svårt att begripa detta särskilda yttrande. Där säger man nämligen att det skall vara parlamentariskt sammansatta utredningar, men i riksdagen har centerpartiet agerat på ett helt annat sätt. Men den debatten får vi som sagt ta upp till hösten. Det skall bli intressant att föra den diskussionen med herr Larsson i Luttra. Men jag tycker att det är direkt vilseledande att man i detta särskilda yttrande inte har tagit hänsyn till hur man agerat tidigare, när man i riksdagen framför allt krävt expertutredningar och icke parlamentariska utredningar.
Herr talman! Bara två korta kommentarer. Herr Johansson i Trollhättan bekymrade sig över hur man skulle definiera ordet departementsutredning. Alla föredragningspromemorior och allt beredningsmaterial som upprättas inom kanslihuset kan självfallet inte hänföras till kategorin departementsutredningar. Däremot anges det i riksdagsberättelsen hur många betänkanden som har upprättats inom departementen, och vi har funnit att det under de senaste åren har upprättats mellan 50 och 70 sådana betänkanden. Det är denna ganska stora andel av det totala antalet utredningsbetänkanden som har föranlett detta påpekande. Sedan talade herr Johansson i Trollhättan om folkpartiets beslutsteknik och framställda utredningsönskemål, och herr Hugosson refererade ett stort antal utredningskrav som kommit från centerpartiet. Jag tror emellertid inte att man skall uttrycka det på det viset, utan man skall i stället säga att med de arbetsformer som riksdagen har är utredningsönskemål en del av riksdagens beslutsteknik. Och om nu riksdagens beslut ganska ofta måste ta formen av ett till Kungl. Maj:t framfört önskemål om en utredning, så tycker jag inte att regeringen själv skall få avgöra vilka utredningsönskemål som passar och vilka som inte passar. Jag reagerar mot det och vill säga att jag tycker att respekten för riksdagens beslutsfunktioner kräver att om inte exceptionella skäl är för handen skall utredningsönskemål från riksdagen också förverkligas av regeringen.

Herr talman! Jag skall inte närmare kommentera herr Hugossons statistiska vedermödor. Dessutom föreligger det här inte några jämförelser med vad som framkommit i motioner från andra partier. Oppositionen har ju i många fall inte några andra möjligheter än att begära utredningar i olika frågor. Vi har inte samma möjligheter som regeringspartiet att anlita kanslihuset för de utredningar man behöver göra.

Herr talman! Jag reagerade mot vad som sägs i det särskilda yttrandet. Då invänder herr Larsson i Luttra att oppositionens enda sätt att arbeta är att få fram utredningsunderlag.

De uppgifter jag tidigare redovisade var från 1971. Jag kan tala om hur det varit i år också; jag har tittat på de motioner som väcktes under den allmänna motionstiden. Centerpartiet har i år krävt 17 parlamentariska utredningar och 81 expertutredningar. Ni har inte ändrat er i år heller. Ni säger ett och gör ett annat. För övrigt kan jag ge herr Larsson i Luttra siffrorna för övriga partier också. Jag tar då 1971 års siffror. Centerpartiet begärde alltså 15 parlamentariska utredningar och 106 expertutredningar, summa 121 utredningar — detta parti som alltså i sin partimotion uttalar att vi har alldeles för många utredningar här i landet. Folkpartiet krävde 20 parlamentariska utredningar och 59 expertutredningar, summa 79 utredningar. Moderata samlingspartiet krävde 22 parlamentariska utredningar och 52 expertutredningar, summa 74 utredningar. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att tala om i hur många fall man därutöver i gemensamma motioner krävde utredning; det blev ett icke ringa antal.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan begär av mig att jag skall definiera vad som menas med departementutredning, arbetsgrupp i kanslihuset osv. Det är en fullständigt orimlig begäran. Jag har ingen inblick i de interna arbetsförhållandena i kanslihuset. Jag kan alltså inte veta vad som där förekommer. Jag vet det fortfarande inte, trots att jag har bett konstitutionsutskottets sekretariat ta reda på det, helt enkelt av det skälet att sekretariatet inte har kunnat få några upplysningar. I en redovisning för utskottet sade sekretariatet: ”Beträffande omfattningen av pågående departementsutredningar har inte kunnat erhållas några säkra uppgifter.” Herr talman! Det är litet mycket begärt att en enskild riksdagsledamot skall veta det som statsrådsberedningen inte är beredd att tala om.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att regeringen inte grundlagsenligt är skyldig att effektera utredningsönskemål. Jag tar för givet att om regeringen varit grundlagsenligt skyldig att göra det, så hade den gjort det. Det kan vi lämna därhän. Här är det fråga om en administrativ praxis. Jag vidhåller den uppfattning jag gav uttryck för i förmiddags, nämligen att om en majoritet inom riksdagen framställer ett krav om en utredning eller ett krav om en ändring av inriktningen på en utredning, bör det ankomma på regeringen att, om icke alldeles speciella omständigheter föreligger, tillmötesgå detta riksdagens önskemål. Jag tror att det sammanfaller med en god parlamentarisk praxis. Det är bl.a. på den punkten vi har kritiserat regeringens handlingar under 1971.
Herr talman! Av vad herr Hugosson anfört framgår två saker: För det första att centerpartiets riksdagsgrupp är särskilt uppslagsrik, för det andra att det kanske kan behövas en utredning om utredningsväsendet.
Sedan samtliga under punkten ”Offentliga utredningar” anmälda talare nu haft ordet, övergår kammaren till att debattera ”Vissa frågor rörande förenade fabriksverken”.

Herr talman! Det ärende som vi från den borgerliga oppositionen tar upp till behandling i reservationen E berör vissa förhållanden kring förenade fabriksverken. Dessa frågor har ju tidigare ventilerats ingående i denna kammare, men åtminstone en aspekt — och en mycket väsentlig sådan — har saknats vid de debatter som har förts. Jag avser helt naturligt betydelsen av det samband och de kontakter som förekommit mellan fabriksverken och berörda departement under åren 1968-1971. Det har, herr talman, hänt mycket inom den statliga näringspolitiken sedan den nya och aktivare näringspolitiken första gången presenterades 1967. Mycket har vi kunnat följa i pressen, men en del är fortfarande fördolt för den stora delen av allmänheten. Vad vi vet är att åtskilliga företag inom den statliga sektorn har gått dåligt; vi vet också att vissa företag har fått lägga ned eller inskränka driften; slutligen har vi bl.a. efter en speciell JK-utredning kunnat följa hur den ena transaktionen efter den andra inom förenade fabriksverken har rullats upp och kritiserats. Den utredningsprocess som föregick JK:s yttrande i ärendet var mycket omfattande och ger utan tvivel utrymme för åtskilliga reflexioner. Den första reflexionen är att JK:s utredning sysslar uteslutande med fabriksverkens ansvar — alltså inte med det eventuella ansvar som kan åvila berörda departement. Det går alltså inte att under hänvisning till JK:s utredning påstå att hela förloppet och skeendet i vad gäller fabriksverkens olika köp och lånetransaktioner är klarlagt. Vad som inte är klarlagt är var berörda departement kommer in i bilden. Och detta är vad vi strävar efter att få fram i reservationen. Den andra reflexionen måste bli att det var anmärkningsvärt sent som dåvarande industriministern gjorde sin anmälan till JK. Anmälan gjordes först i mars föregående år och flertalet av de förhållanden som påtalades i statsrådet Wickmans anmälan hade inträffat långt dessförinnan. Antingen hade departementet levat i ovisshet under nära två år eller också — vilket är det sannolika — befanns det lämpligt rent politiskt våren 1971 att försöka skjuta ifrån sig de obehag som vissa förhållanden i samband med fabriksverken utgjorde inte minst för statsrådet Wickman personligen. Vad var det då som JK hade att yttra sig över? Jo, en rad fall där fabriksverken, utan formella beslut från vare sig regering eller riksdag, hade företagit köp av vissa företag samt lämnat lån och borgensförbindelser till åter andra företag. Det är klart att fabriksverken har handlat vid sidan av verksstadgan och formellt brustit i olika avseenden. När det exempelvis gäller vissa bolagsköp borde i de kontrakt som fabriksverken undertecknade funnits förbehåll för riksdagens godkännande. JK har efter sin utredning slagit fast att fabriksverken på en rad punkter brustit. JK säger vidare att ”vad verket låtit sig komma till last är av allvarlig beskaffenhet” och ”jag vill framhålla som utomordentligt betydelsefullt att riksdagens konstitutionella befogenheter framdeles inte på sätt som skett utsättes för risken att lida intrång”. Vad har då verket försvarat sig med? Jo, på varje punkt menar fabriksverken att man handlat i god tro, dvs. verket menar att man handlat i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts intentioner. Verket anför i sitt yttrande till JK: ”Sedan FFV väl informerat Kungl. Maj:t och erhållit dess samtycke, lär åtminstone en väsentlig del av ansvaret för den fortsatta formella handläggningen ha övergått på Kungl. Maj:t.

Verket säger att man i första hand varit i kontakt med statssekreterare Olhede men att man hela tiden — på goda grunder — antog att herr Olhede hade samråd med de olika statsråden. Herr talman! Frågan om vilka kontakter som ägt rum och vilka klartecken som givits i de olika fallen från Kungl. Maj:ts sida är synnerligen oklar. Justitiekanslern säger i sitt utlåtande: ”Uppgiften att förhandsgodkännande från vederbörande departement skulle ha lämnats beträffande verkets ifrågavarande dispositioner har icke vunnit stöd av utredningen. Några handlingar rörande vad som förekommit vid de kontakter som otvivelaktigt ägt rum mellan FFV och olika departement synes inte ha upprättats.” Detta är förvisso helt riktigt. Det enda vi i dag har att gå efter i flera ärenden är ett antal privatbrev mellan Olhede och dåvarande chefen för fabriksverken, Gunnar Svärd. Hade inte dessa brev funnits skulle osäkerheten ha varit total. Tilläggas bör att osäkerheten på intet sätt skingrats sedan man tagit del av Olhedes brev! Låt mig i korthet ta några exempel för att belysa alla de oklarheter som föreligger. För det första: Förvärvet av SMT, ett i dagarna mycket aktuellt företag. Fanns det eller fanns det inte ett bemyndigande från Kungl. Maj:t, innan de tre företag köptes som sedan kom att utgöra SMT? Och hur skall man uppfatta Olhedes brev till Svärd efter det att bemyndigande sägs ha givits? Och hur skall man tolka det faktum att justitiekanslern inte tycks ha uppmärksammat något bemyndigande? För det andra: Förvärvet av Linson Instrument. Fanns det ett bemyndigande att låna ut pengar från fabriksverken till SMT för detta köp? Om inte, hur skall man då fatta Olhedes brev i sammanhanget till Gunnar Svärd? För det tredje: Lånet till David Sverker. Fabriksverken lånade ut pengar till David Sverker innan ens beslutet om Statsföretag var klubbat i riksdagen. Skedde detta med industriministerns goda minne? Och i så fall: Hur skall man då se på affären? Vid en interpellationsdebatt den 15 december 1971 togs bl.a. lånet till David Sverker samt förvärven av Linson Instrument och SMT upp. Därutöver berördes flera andra av de transaktioner som justitiekanslern kritiserat. Då restes också från herrar Dahlén och Burenstam Linder krav på en närmare utredning av berörda departements inblandning i de olika transaktionerna. Statsrådet Rune Johansson hänvisade då flera gånger till prövningen av dessa frågor i konstitutionsutskottet. Det är där vi är i dag och det är i denna situation som vi reservanter kräver en ingående utredning av vad som verkligen förevarit. Att märkliga samband och relationer rent formellt föreligger mellan fabriksverken och berörda departement är klart. Det material som förelegat vid vår granskning har dock inte varit av den arten att vi i detalj kunnat klarlägga beslutsgången och vad som verkligen förevarit. Vi menar att en parlamentarisk kommission bör tillsättas för att bringa reda i sammanhangen. Detta borde — såvitt jag förstår — även ligga i regeringspartiets intresse. Ty efter så mycket skriverier och så mycket spekulerande hit och dit som har förekommit i detta ärende måste alla ha ett intresse av att klarhet verkligen skapas. Dessutom är det under alla förhållanden angeläget att slå fast, om berörda statsråd har följt de regler som enligt praxis gäller. Herr talman! Jag kan inte undgå att understryka det märkliga i att socialdemokraterna vägrar att acceptera den utredning vi reservanter föreslagit. För det kan väl knappast vara så att regeringspartiets företrädare i utskottet — i motsats till oss reservanter — finner att allt är helt klarlagt i relationerna mellan fabriksverken och ansvariga politiker. Jag skulle i så fall vara intresserad av en kommentar på de punkter som jag här har berört. Nej, herr talman, det kan inte förhålla sig på mycket annorlunda sätt än att socialdemokraterna är rädda för en parlamentarisk kommission, därför att en sådan kunde avslöja ansvarsförhållanden som i dag är fördolda och som skulle kunna få en icke obetydlig politisk effekt om de avslöjades. Jag tycker att det är svagt och ynkligt med en sådan smusslandets politik. Den kan inte inge förtroende hos alla dem som har närmare begrepp om vad som i realiteten har förevarit i samband med fabriksverkens transaktioner! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationen E.

Herr talman! De nu aktuella förhållandena inom förenade fabriksverken är förvisso komplicerade. Jag tänker inte ens göra ett försök att reda ut dem; riksrevisionsverket, justitiekanslern och konstitutionsutskottet har gjort sådana försök men inte lyckats helt. En särskild parlamentarisk kommission som vi föreslår i reservationen E har därför en angelägen uppgift. Det finns två konstitutionella aspekter på denna fråga. Den ena har utvecklats av Anders Wijkman, nämligen den som rör förhållandet mellan Kungl. Maj:t och FFV. Den andra aspekten, som jag finner principiellt intressantare, rör förhållandet mellan Kungl. Maj:t och riksdagen. Har regeringen gett riksdagen ett rättvisande beslutsunderlag avseende anslag till förenade fabriksverken? Om riksdagen har tagit ställning till de här anslagsfrågorna utan att regeringen har redovisat den verkliga omfattningen av FFV :s bolagsengagemang, utlämnade lån och borgensåtaganden, kan det ifrågasättas om regeringen har beaktat regeringsformens 64 och 65 §§. Att riksdagen eventuellt senare kan ha godkänt dessa åtgärder av FFV, helt eller delvis, reglerar i efterhand förhållandet mellan regeringen och förenade fabriksverken men inte det förhållandet att regeringen genom sitt beslutsunderlag kan ha vilselett riksdagen. Att regeringen kan tvingas vidta åtgärder och först i efterhand inhämta erforderligt godkännande från riksdagen strider visserligen mot bokstaven i regeringsformen 64 och 65 §§ men inte mot den praxis som har utvecklats. Om regeringen däremot skulle ha vilselett riksdagen — medvetet eller omedvetet — kan det aldrig godkännas i efterhand. Just denna konstitutionellt mycket allvarliga sida av saken har inte kunnat belysas i någon av de utredningar som har gjorts. Rätt forum för en sådan granskning är den föreslagna parlamentariska kommission som bl.a. aktualiserades i en interpellation av herr Dahlén i höstas. Konstitutionsutskottet har självt uppenbarligen inte resurser att göra en sådan granskning. Det är nu 14 månader sedan jag begärde att en sådan dechargegranskning skulle göras just om huruvida Kungl. Maj:t har lämnat riksdagen ett rättvisande beslutsunderlag. Den granskningen är ännu icke gjord. Konstitutionsutskottets socialdemokratiska majoritet har uppenbarligen inte viljan att ta itu med de här allvarliga konstitutionella frågorna. Herr talman! Jag har här inte berört sakförhållandena inom förenade fabriksverken; de finns till viss del klarlagda i bilagorna till utskottets betänkande. I dechargesammanhanget är det dock inte sakfrågorna som främst är av intresse, utan det är de konstitutionella frågorna. Vad slutligen gäller misstanken om att ministerstyre kan ha förekommit anser jag liksom Anders Wijkman att den misstanken är välgrundad. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen E.

Herr talman! Den här frågan om förenade fabriksverken är unik så till vida att det ansvariga statsrådet mer eller mindre har uppmanat konstitutionsutskottet att granska frågan. Hela denna fråga om ”förenade fabriksverkens svindlande affärer”, för att citera ett uttryck i fjolårets debatt, är så svår att få ett grepp om att utskottet icke har kunnat få klarhet i vad som har förekommit. Reservanterna har därför stannat för ett förslag om tillsättande av en parlamentarisk kommission. Frågan har återkommit i flera debatter i riksdagen, där påstående har stått mot påstående. Det hela har varit lika oklart när debatten slutade som när den började. För alla parter skulle det därför vara bäst om det kunde göras en i möjligaste mån objektiv genomgång och redovisning av alla frågor som har samband med förenade fabriksverken och regeringens mellanhavanden med bolaget. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationen E.

Herr talman! Till grund för den här debatten ligger det otvivelaktiga faktum att förenade fabriksverken vid flera tillfällen handlat i strid mot gällande bestämmelser. Verksledningen framhåller själv att man har arbetat under en hård press. Man kom in i en situation, där man mötte en starkt vikande efterfrågan på försvarsmateriel, och det blev nödvändigt att snabbt och intensivt söka utveckla den civila delen av tillverkningsprogrammet. Man fick också satsa på att ställa om den militära delen av produktionen. Man visste att om man inte klarade de problem som trängde sig på, skulle man tvingas till drastiska begränsningar av sysselsättningen och nedskärning av produktionen på många viktiga avsnitt. I fabriksverkens yttrande till justitiekanslern förra året skildras hur dessa allvarliga problem hårt pressade beslutsprocessen i verken, hur antalet beslutspunkter och beslutstillfällen ständigt ökade och hur man i viss utsträckning saknade rutin för de nya uppgifterna. Man säger i yttrandet: ”Under detta tryck försköts uppmärksamheten undan för undan från problemens mer formella aspekter till de reella vilka ej sällan krävde omedelbara ståndpunktstaganden.” Man framhåller att tidspressen också påverkade sättet att lämna information. Informationen både till styrelsen och departementen koncentrerades till frågornas sakliga bakgrund och innebörd. I stor utsträckning lämnades informationerna under hand och muntligen. Inte sällan ingick de i ett resonemang om möjligheten att nå från struktursynpunkt utvecklingskraftiga och bestående resultat. Kanske kan vi också i efterhand ändå ge den dåvarande verksledningen det erkännandet att den inte var helt utan framgång i strävandena att bemästra den mycket svåra situation, som uppstod i och med att man mötte en starkt vikande marknad för företagets viktigaste produkter. Men samtidigt som man gav sig i kast med sakfrågorna sköt man de formella problemen åt sidan i många fall. De fel man har begått är huvudsakligen av just formell natur. Såvitt vi i efterhand kan förstå borde man i allt väsentligt ha kunnat klara sakfrågorna utan att handla i strid mot gällande bestämmelser. I stället för att göra avtalen definitiva hade man kunnat sluta preliminära avtal med förbehåll för regeringens och riksdagens godkännande. Man hade kunnat hemställa om generella bemyndiganden att inom vissa gränser teckna borgen och att inom vissa gränser bilda eller förvärva bolag i likhet med vad som redan gäller för domänverket och vattenfallsverket. Justitiekanslern säger i sitt beslut att om verksledningen hade gjort framställningar om generella bemyndiganden, kan man förutsätta att fabriksverken i stort sett fått sådana tillstånd. Vad kommer det sig då att fabriksverken inte begärde dessa bemyndiganden? JK:s svar på den frågan är att man inom verken inte varit medveten om att man gjort avsteg från gällande bestämmelser. Man har inom verken inte haft tillräcklig förvaltningsrättslig sakkunskap, och det är väl någonting som också får sitt belägg i verkens yttrande till justitiekanslern; så sent som förra året levde man kvar i en hel del missuppfattningar om vilka regler som gäller för ett affärsdrivande verk. I det här sammanhanget vill jag slå fast att vederbörande statsråd haft en annan uppfattning om vilka förvaltningsrättsliga regler som bör gälla. Det tar sig uttryck i att industriministern skriver till justitiekanslern och ber denne utreda de närmare omständigheterna kring en del av fabriksverkens åtgärder. När riksrevisionsverket är klart med sin granskning av internkontrollen vid fabriksverken, översänder departementschefen även den utredningen till justitiekanslern. Justitiekanslerns utredning avslutades i december förra året. Justitiekanslern har omsorgsfullt klarlagt vilka förvaltningsrättsliga regler som gäller i dessa sammanhang. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att efter vad som hänt det finns välgrundad anledning utgå ifrån att de formella kraven i fortsättningen kommer att iakttas. Jag vill också passa på att erinra om den utredning som industriministern tillsatt i år angående fabriksverkens framtida inriktning och verksamhetsformer. Till den utredningen har departementet överlämnat både riksrevisionsverkets och justitiekanslerns granskningar. Så till kravet på en parlamentarisk kommission. Såvitt jag förstår är det en helt ny form för granskning av regeringens åtgärder. Den innebär att riksdagen skriver till regeringen och hemställer att regeringen måtte tillsätta en kommission med uppgift att granska regeringen. Rent formellt fungerar det alltså så, att det organ som skall granskas självt utser dem som skall granska. Det har också talats om att regeringen skulle utse en ordförande som inte var parlamentariker. Vill vi vårda oss om de konstitutionella formerna, tror jag vi skall vara utomordentligt försiktiga innan vi ger oss in på en sådan principiellt tvivelaktig konstruktion. Om det inte är känt förut vill jag upplysa om att det faktiskt finns ett parlamentariskt organ med uppgift att granska regeringen och regeringens åtgärder. Det är ett organ där ledamöterna både formellt och reellt utses av riksdagen och inte av regeringen, vilket åtminstone från konstitutionella synpunkter måste vara av betydelse. Nu säger man på borgerligt håll att man inte fått klarhet på alla punkter. Det är så mycket som skulle behöva belysas och redas ut. Men vad har de borgerliga inom konstitutionsutskottet gjort för att få så mycket information som möjligt i den här frågan? Vi har ju tillgång till ett kvalificerat sekretariat som kan anlitas för att skaffa fram de upplysningar man vill ha. Man har inte till fullo utnyttjat möjligheten att via konstitutionsutskottet skaffa fram information på en del av de punkter man nu säger vara oklara. Varför anmäldes inte det här ärendet till granskning redan den 13 januari om det var så viktigt? Man har ju känt till detta ärende åtminstone sedan december förra året. Varför gav man inte mer preciserade anvisningar om hur sekretariatet skulle bedriva sitt utredningsarbete? Varför följde man inte utredningsarbetet mera intensivt medan det pågick? Det finns en oerhört stor skillnad mellan den vetgirighet och den brinnande iver att få klarhet i de här frågorna, som har demonstrerats av de borgerliga talarna från denna talarstol, och det förströdda sätt på vilket man inom konstitutionsutskottet har drivit den här frågan. Vad kan det bero på? Jag ber att få yrka att utskottets betänkande läggs till handlingarna, vilket innebär ett avslag på yrkandet om en parlamentarisk kommission.

Herr talman! Herr Bergqvist började med en ganska ovidkommande redogörelse för varför fabriksverken började utvidga sin verksamhet. Det har inte särskilt mycket med den fråga vi nu diskuterar att göra. Men det ligger naturligtvis mycket i de synpunkter och konstateranden som herr Bergqvist gjorde. Man skall kanske lägga till en sak, och det är att vi under de senaste åren har haft ett starkt ökat intresse från socialdemokratin att bedriva statlig företagsamhet. Jag tror nog att man måste koppla ihop tongångarna från 1967 med vad som sedan hände inom fabriksverkens ram och som ju sedan har rullat vidare inom Statsföretag. Herr Bergqvist uppehåller sig väldigt mycket vid de interna problem som fabriksverken hade. Man hade mycket att stå i och hade inte tid att sköta de formella aspekterna, säger han. Det kan ju vara intressant. Om man tar del av fabriksverkens och riksrevisionsverkets analyser och inlagor framkommer det också att här har det varit många problem. Och det är ju ingen från reservanternas sida som på något sätt har ställt sig bakom eller försökt försvara det formella handläggningssätt som har tillämpats inom fabriksverken — snarare tvärtom. Herr Bergqvist säger att samtidigt som man gav sig i kast med sakfrågorna sköt man de formella frågorna framför sig. Men där finns alltså kärnpunkten kvar. Fabriksverken upprepar gång på gång i sina yttranden — det påpekade jag också i mitt första inlägg — att man levde i den tron att den information man hade givit och den underhandskontakt man haft med departementet var tillräcklig. Man menar att en icke obetydlig del av ansvaret för den formella handläggningen i och med de kontakter som förekommit hade flyttats över på Kungl. Maj:t. Det är ju den sidan vi vill granska. Här har herr Bergqvist inte på något sätt försökt klara ut huruvida det har förekommit sådana kontakter från departementets sida, via herr Olhede eller på annat sätt, som kan ha uppfattats som ett bemyndigande och som därför kan göra att man får större förståelse för och kanske lättare kan acceptera vad som brustit i formellt hänseende. Men det här bortser herr Bergqvist ifrån. Han säger bara att man inom fabriksverken inte var medveten om de förvaltningsrättsliga reglerna. Däremot var enligt herr Bergqvist dåvarande industriminister Krister Wickman 1971 medveten om dessa, och därför gjorde han sin anmälan. Då är min fråga igen, herr Bergqvist: Varför kom denna anmälan så sent? Varför tog det nästan tre år innan affären med SMT började intressera herr Wickman ur de här mera formella aspekterna? Varför tog det över två år innan affären med Linson Instrument började intressera statsrådet Wickman? Det är ju ganska anmärkningsvärt. Beror inte det helt enkelt på att den politiska pressen var så stark, att det var nödvändigt för dåvarande industriministern att på något sätt skjuta över bollen till någon annan? Jag kan inte uppfatta det på annat sätt. Det hade varit intressant med en kommentar på den mycket centrala punkten, eftersom herr Bergqvist hävdar att här fanns det olika ståndpunktstaganden dels inom fabriksverken och dels när det gäller berörda statsråd. Jag vill härefter återigen påpeka att det material som vi haft som grund för våra överväganden i första hand har tagits från JK :s granskning. Denna avser ju inte att försöka fastlägga hur departementen agerat utan gäller enbart fabriksverkens agerande. Jag ställde tre frågor, och jag vill förtydliga åtminstone två av dessa. Låt oss ta ett par minuter i anspråk för frågan om Linson Instrument AB. Detta företag förvärvades av SMT den 1 september 1969. SMT saknade medel för att köpa Linson Instrument AB, och pengarna lånades då av försvarets fabriksverk. Tidigare hade herr Olhede i privat brev till herr Svärd — i juni samma år — sagt: ”Jag anser affären vara riktig. Du kan köpa. Om det skall bli fabriksverket direkt eller SMT är en ren lämplighetsfråga.” Det var alltså statssekreteraren som sade detta. Att det sedan befanns lämpligt att klara köpet över SMT beror sannolikt på att man då slapp gå omvägen över riksdagen. Men — och där kommer kruxet — även det lån som utfärdades av fabriksverken till SMT borde ha godkänts i förväg. Kvar står alltså att fel har begåtts. Denna lånetransaktion har också kritiserats av JK. Frågan är nu var någonstans departementet och statsrådet Wickman kommer in. Tror herr Bergqvist — Nr 77 att herr Wickman inte var underrättad av herr Olhede om denna Onsdagen den lånetransaktion? 10 maj 1972 Låt mig också förtydliga min fråga om David Sverker. Innan beslutet LL — om Statsföretag klubbades i riksdagen 1969 hade det s.k. skrivbordsbola Granskning av get David Sverker påbörjat sin verksamhet — som gick ut på att bereda statsrådens ; mark för Statsföretag — i stor brådska och under oklara former. David ämbetsutövning Sverker behövde pengar och dessa lånades också ut av fabriksverken. 3 Mi. miljoner kronor inbetalades på David Sverkers konto — och detta innan Rune Johansson. Att det hela inte skedde i formellt riktiga former är förenade fastlagt. Frågan är därutöver vilket ansvar som måste anses åvila fabriksverken industridepartementet i frågan. Dåvarande industriministern kan knappast ha varit ovetande om denna lånetransaktion. Herr Bergqvist! Jag har nu något utvecklat två av de tre exempel jag tog upp. Det skulle vara intressant att få en kommentar till dessa, eftersom det ju är dessa punkter som är de centrala. Beträffande fabriksverken är vi överens om att man förfarit felaktigt, men det gäller nu att försöka klarlägga det politiska ansvaret i detta sammanhang. Varför kräver vi då en parlamentarisk kommission? Jo, helt enkelt därför att det material — och det är ganska tjockt, som herr Bergqvist mycket väl vet — som vi haft till förfogande vid granskningen icke har varit tillräckligt. Herr Bergqvist frågar också varför vi inte gjorde mer och varför vi inte följde utredningen. Jag vet inte om herr Bergqvist har några närmare kontakter med vårt interna partiarbete och vet hur det har gått till. Jag vill försäkra att detta ärende mycket noggrant har studerats, men vi har kommit fram till den slutsatsen att det material — och det har varit mycket omfattande — som vi har fått från utskottskansliet icke har varit tillräckligt. Här behövs framför allt utfrågningar och en mycket noggrann genomgång av vad som verkligen hänt i en mängd fall, och det anser vi inte att konstitutionsutskottet klarar under nuvarande granskningsformer. Herr Bergqvist säger nu att det skulle vara en helt ny form för granskning om det organ som skall granskas utser det organ som skall granska. Det finns, säger herr Bergqvist, ett organ — och såvitt jag förstår menar han konstitutionsutskottet — som bättre skulle kunna göra detta. Ja, vi menar att konstitutionsutskottet har haft tillräckligt att göra med att klara av de dechargediskussioner vi haft under våren, och vi har icke haft någon möjlighet att ytterligare belysa detta ärende. Att det sedan blev aktuellt på sluttampen av utskottsbehandlingen beror på en mängd olika omständigheter. Jag kan alltså inte fly bort från den tankegången att det förekommer en rädsla för att redovisa vad som verkligen hänt. Ingenting i herr Bergqvists första inlägg tyder på något annat. Det är många oklara punkter, och det borde även ligga i statsrådens intresse att dessa helt klarades ut, så att de beskyllningar, antydningar och spekulationer som har förekommit under de senaste åren till slut kunde antingen avvisas eller accepteras.
Herr talman! När herr Wijkman säger att konstitutionsutskottet inte har haft möjlighet att plocka fram mera material i den här frågan, så är det naturligtvis helt felaktigt, i varje fall på det sättet att man skulle kunnat göra de borgerliga ledamöterna mera informerade om själva sakfrågan. Herr Wijkman undrade hur det hängde ihop med SMT, och han ställde frågan: Fanns det något bemyndigande där? Det var synd att herr Wijkman inte ställde den frågan till sekretariatet, som i så fall hade kunnat plocka fram det bemyndigande som finns, daterat den 28 juni, och som jag har i min hand här. Där har vi alltså ett konkret exempel på att de borgerliga i utskottet icke varit intresserade av i första hand att informera sig i själva sakfrågorna, utan de har velat gå direkt på kravet på tillsättande av en parlamentarisk kommission. Att man inte fått fram bemyndigandet beror inte på att utskottet varit arbetsbelastat. Ärendet anmäldes inte så tidigt som man från borgerligt håll hade haft möjlighet att göra, så att beslut hade kunnat fattas i utskottet den 13 januari. Så förhåller det sig på den punkten. Kravet på en parlamentarisk kommission är en ganska anmärkningsvärd sak. Upplever man det på borgerligt håll inte som lite märkligt att det inte är riksdagen som formellt skall utse dem som för riksdagens räkning skall granska regeringen och att som ordförande för denna parlamentariska granskning eventuellt skall utses en person som inte är parlamentariker? Inom konstitutionsutskottet borde vi väl ändå försöka hålla på formerna.

Gör man den uppdelningen och går igenom materialet, kommer man till helt andra slutsatser än vad herr Wijkman gör.
Herr talman! Herr Bergqvist säger att vi inte skulle vara intresserade av att få fram sakfrågorna. Det är ju just detta intresse som vi markerar med vår reservation. Jag vill hänvisa till mitt första inlägg, där jag relativt ingående gick igenom både JK:s inlaga och de yttranden som kommit från fabriksverken. Vi kan naturligtvis gå mycket längre in i materialet, men jag vill bespara kammaren en alltför ingående granskning. Herr Bergqvist frågade varför vi inte begärt mera material. Herr Bergqvist vet lika bra som jag att det material vi har fått utgör en tjock lunta, och jag tror inte att det går att få fram mycket mera. Herr Bergqvist sade själv att det mesta av de underhandskontakter, beslut och olika turer som tagits i stor utsträckning har skett muntligt. Jag kommer ihåg att när vi diskuterade frågan i utskottet anförde herr Bergqvist att det var en slump att det fanns några brev och att inte underhandskontakterna bara förekommit på telefon. Vad vi har klagat på är just bristen på papper som kunde klarlägga vad som inträffat! Sedan vill jag hävda att här behövs inte bara genomgång av handlingar. Här behövs samtal och förhör med olika inblandade parter. I riksdagsordningens 44 § står det: ”Ingen äger närvara i utskott, när ärende om granskning av hans egna åtgärder i utövning av tjänst eller uppdrag förekommer till överläggning eller beslut.” Herr Krister Wickman, som vore aktuell för en sådan utfrågning, kan alltså inte närvara i konstitutionsutskottet. Det är en av de grundläggande orsakerna till att vi vill ha en parlamentarisk kommission. Men därutöver, herr Bergqvist, är detta material så omfattande att det behövs en speciell utredning och speciella klarlägganden. När det gäller SMT vill jag säga: Observera det märkvärdiga i att justitiekanslern i sitt yttrande helt tycks ha gått förbi bemyndigandet från den 28 juni. Jag är väl medveten om att det finns, men jag bara frågar: Hur oklar får beslutsgången vara och hur lösliga får formerna vara, när inte ens justitiekanslern tycks ha uppmärksammat detta bemyndigande? Det tyder ju på hur otroligt dimmigt och oklart det mesta är.

Herr talman! Herr Wijkman ställde i sitt första inlägg en fråga: Fanns det ett bemyndigande i SMT-affären? Jag har detta bemyndigande här i min hand. Det hade varit lätt för herr Wijkman att med hjälp av konstitutionsutskottets sekretariat plocka fram det, så att han inte hade behövt ställa den frågan i denna debatt. Jag tog detta som ett enda exempel på att man från borgerligt håll avstått från att informera sig i dessa frågor så mycket som faktiskt hade varit möjligt med hjälp av konstitutionsutskottets sekretariat. Denna punkt upplevde herr Wijkman som oklar. Han hade kunnat få fram detta papper. Han hade också kunnat få fram en redogörelse för det brev som nämndes i sammanhanget och vad det innebar, ty det har kommit fram offentligt i annat sammanhang. Det är alltså mycket lätt att få fram omständigheterna i det speciella fallet. Här gör man ett stort nummer av att detta ärende är så komplicerat att konstitutionsutskottet inte klarar av det. Men ni gjorde inte ens ett försök i konstitutionsutskottet att klara av de punkter som ni själva upplever som oklara. På socialdemokratiskt håll tycker vi att vi har grund för vårt ställningstagande. Varför anmälde ni inte ärendet redan den 13 januari för granskning i utskottet? Här anklagar man departementschefen för att företa anmälningar för sent i en del sammanhang, men själva är ni inte så förfärligt långt framme i tiden. Varför gav man inte mer preciserade anvisningar om hur sekretariatet skulle bedriva sitt arbete? Såvitt jag vet lämnades inte ens en skriftlig begäran om hur arbetet skulle bedrivas. När man i andra sammanhang talar om vikten av skriftliga handlingar borde vi naturligtvis vänta oss att sådana i ett fall som detta vore självklara och skulle komma utskottets ledamöter till del. Varför följde man inte utredningsarbetet medan det pågick? Varför gav man inte en särskild prioritet åt detta granskningsönskemål jämfört med andra som man förde fram? Vad gjorde man efter det att kanslipromemorian var färdig för att få ytterligare klarhet på åtminstone några få av de punkter som man fortfarande säger sig uppleva som oklara? Mot denna bakgrund framstår detta krav på en parlamentarisk kommission snarare som demonstrationspolitik än som en ärlig strävan att klarlägga de konstitutionella förhållandena.
Herr talman! Det är synd att herr Bergqvist inte lyssnar på vad man säger. Jag sade i mitt första inlägg: Fanns det eller fanns det inte ett bemyndigande? Jag ville därmed betona oklarheten bl.a. efter JK:s utredning som ju herr Bergqvist i övrigt har stött sig på i sina inlägg. Även jag har ett utdrag av detta bemyndigande av den 28 juni. Men hur skall man uppfatta herr Olhedes brev? JK har tydligen missuppfattat det. Och hur skall man uppfatta JK:s hela skrivning på denna punkt? Detta visar hur dimmigt och oklart det är. Men, herr Bergqvist, jag gjorde sedan preciseringar när det gäller Linson Instrument och David Sverker, och de frågorna kvarstår. Herr Bergqvist har inte med ett enda ord berört de mycket märkliga förhållanden som förekommit. Ni gjorde inte ens ett försök i utskottet, sade herr Bergqvist. Nu hade vi i alla fall en dryg timmes debatt, och det framgick klart att man från socialdemokratiskt håll inte var intresserad av att komma så att säga en bit på vägen. Jag skall inte, herr talman, gå in på alla de repliker som utväxlades i utskottet, men det är fel när herr Bergqvist hävdar att vi icke haft en saklig diskussion i denna fråga. Frågan om SMT och Linson Instrument var uppe i utskottet, och herr Bergqvist och jag hade flera replikväxlingar om detta. Varför ärendet inte anmäldes tidigare? Det var inte jag som anmälde det, och jag kan därför inte exakt precisera tidpunkten. Sedan säger herr Bergqvist: Varför följdes inte arbetet? Jag upprepar min fråga: Hur kan herr Bergqvist uttala sig om hur vi inom moderata samlingspartiet eller hur man inom de två övriga oppositionspartierna har följt ett visst ärende under dess gång? Herr Bergqvist vet lika väl som jag att det är hundratals papper och promemorior som har kommit fram i detta ärende. Hur man kan stå i talarstolen och påstå att vi inte har följt utredningsarbetet är för mig en gåta. Och för övrigt, herr Bergqvist, om det skulle vara så att vi dåligt har följt ärendet, vilket jag bestrider, är det ändå inte något argument i sakfrågan. Jag hävdar fortfarande: Här kvarstår dimbildningar och oklarheter. En parlamentarisk kommission skulle på ett påtagbart sätt kunna föra oss framåt och ge belägg för vad som verkligen har inträffat. Kravet står självfallet fast.

Herr talman! Herr Bergqvist påstod bl.a. att övergången till civil produktion i FFV kom som en överraskning. Men den kan väl rimligtvis inte ha kommit som en överraskning — den måste väl ha varit resultatet av en dålig planering? Herr Bergqvist sade att man mötte en starkt vikande marknad för de viktigaste produkterna. De viktigaste produk terna för FFV var försvarsmateriel och tjänster för försvaret. Är det överraskande att det blev ett vikande underlag för de produkterna? Det kan det rimligtvis inte vara, eftersom det är resultatet av den förda försvarspolitiken. Herr Bergqvist påpekade också att det ansvariga statsrådet hade en annan uppfattning i förvaltningsrättsliga frågor än FFV. Av det skälet skrev statsrådet till JK och bad honom pröva frågorna. Vad man behöver är ju kontrollinstrument, som förebygger händelser av det slag som här har inträffat. Det viktiga är inte att efteråt klarlägga vad som har hänt, och ett efterhandsklarläggande i sakfrågorna påverkar inte det politiska ansvaret, som vi nu diskuterar. Herr Bergqvist sade vidare att en parlamentarisk kommission är en helt ny form för granskning. Ja, det kan man hålla med om, men det är också en helt unik situation vi har som kräver nya former för åtgärder. Sedan påstod herr Bergqvist att reservanterna inte har utnyttjat möjligheterna att ta fram upplysningar via konstitutionsutskottet. Han frågade: Varför anmäldes inte detta granskningsärende redan den 13 januari 1972? Herr talman, jag vill här läsa innantill ur en skrivelse som jag inlämnade till konstitutionsutskottet den 26 februari 1971: 1. Bokföringsoch värderingsprinciper för affärsverken såsom de avspeglas i balansräkningar och vinstoch förlusträkningar har stor betydelse för riksdagens ställningstaganden i anslagsfrågor m.m. En granskning av dessa principer i relation till vedertagna regler för enskilda företag enligt skatte-, bokföringsoch aktiebolagslagstiftningen kan utvisa om riksdagen av regeringen har fått ett rättvisande beslutsunderlag. Jämförelse bör göras med riksrevisionsverkets PM ang. förenade fabriksverken.” Detta är alltså undertecknat den 26 februari 1971, för över fjorton månader sedan. Ärendet har alltså anmälts mycket tidigare än vad herr Bergqvist vill låta påskina. Det är dessutom den intressantaste konstitutionella aspekten som tas upp i den anmälan. När denna fråga behandlades i konstitutionsutskottet framgick klart att konstitutionsutskottet inte hade kansliresurser att klara den utredning som frågan krävde. Därför förordades inom konstitutionsutskottet att frågan skulle överlämnas till riksdagens revisorer, som emellertid heller inte såg sig föranlåtna att ta upp ärendet. Det finns nu, herr talman, en väldigt intressant tidsfaktor att peka på. Granskningsanmälan i konstitutionsutskottet gjordes alltså den 26 februari 1971. Den 9 mars 1971 lät statsrådet Krister Wickman en skrivelse gå till JK om en utredning av FFV :s förehavanden. Det var alltså knappt två veckor efter det att granskningsärendet hade anhängiggjorts i konstitutionsutskottet. Jag ser, herr talman, här ett samband. Krister Wickman ville få ryggen fri inför den förväntade konstitutionella kritik han nu utsätts för. Jag finner det anmärkningsvärt, herr talman, att utskottsmajoritetens talesman inte bättre har läst på det här ärendet så att han känt till dessa elementära fakta om när väsentliga delar av det har anhängiggjorts.

Herr talman! Herr Bergqvist yrar något om den 13 januari; jag vet inte vad han menar med den saken. Jag gjorde anmälan i konstitutionsutskottet på ett mycket tidigt stadium av sessionen, och jag upptog förhandlingar med huvudsekreteraren i utskottet om huruvida icke särskild sakkunskap borde tillkallas för detta ärende. Så nog fanns det intresse! Herr Bergqvist har väl inte kunna följa detta ärende bättre än jag har gjort — snarare tvärtom, att döma av hans inlägg. Vad beträffar det förfarande som föreslås, nämligen att det skall tillsättas en parlamentarisk utredningskommission, är det inte alls något exceptionellt. Det har förekommit förut; jag vill erinra om Wennerströmkommissionen.

I den första frågan, som gäller avtalen, är det helt klart att kontakt har tagits med departementen och att man diskuterat sakfrågorna. Det är självklart att man från departementen hade överläggningar om den situation som fabriksverken befann sig i. Får jag inskjuta till herr Norrby beträffande det här med överraskning osv., att det var en ganska besvärlig situation, som påverkades av både den svenska marknaden och den utländska marknaden och att detta gällde även de civila produkterna. Man förde alltså resonemang om hur man skulle klara sig ur dessa problem. Men det var naturligtvis inte lätt för departementet att förutse att fabriksverken sedan skulle träffa definitiva avtal och inte i avtalen ta in förbehåll för Kungl. Maj:ts och riksdagens godkännande. Inte ens när man hade det här bemyndigandet från regeringen att träffa ett avtal under det uttryckliga förbehållet av regeringens och riksdagens godkännande tog man in det i avtalet. Justitiekanslern konstaterar nu att hade man tagit in förbehållet i avtalen, skulle knappast några anmärkningar kunnat riktas mot förenade fabriksverken. I den andra frågan, som gäller utbetalningar och borgensförbindelser, säger justitiekanslern att något samråd i förväg med departementet icke ägt rum. Därmed kan också herr Wijkman få svar på en del av de frågor han ställde. Man skall alltså ha klart för sig att detta blev känt i efterhand för departementet, och de tider som herr Wijkman talar om — två och tre år — är knappast riktiga i detta sammanhang. Sedan skulle jag även vilja beröra en annan fråga som har varit uppe här. Herr Norrby sade att det finns misstanke om ministerstyre, och herr Hernelius sade att här finns det ministerstyre. Om jag har uppfattat begreppet ministerstyre rätt så skulle det innebära att i det här fallet industriministern skulle ha fattat beslut som egentligen skulle ha förts upp i regeringen. Jag skulle gärna vilja veta: Vilka beslut skulle industriministern ha fattat som i stället borde ha fattats av regeringen? Jag känner inte till att det finns några. Det skulle vara intressant om vi kunde få reda på vad som ligger bakom detta.

Herr talman! Det finns flera definitioner på ministerstyrelse. En mycket vanlig sådan är att minister fattar beslut eller påverkar beslutsfattandet i ärenden som han i och för sig inte har att göra med. En ytterligare definition är att minister genom underordnade tjänstemän påverkar etc. Var och en som läser breven som är fogade som bilagor till den handling vi i dag granskar får nog sin uppfattning om vad som har förevarit och om behovet av en tillfredsställande utredning, innefattande bl.a. förhör med vederbörande. Sedan är det ingen som begär att herr Bergqvist skall ha reda på vad som skedde i Wennerströmaffären. Jag talar inte om juristkommissionen — jag talar om den parlamentariska granskningsnämnden, vilken presenterade sitt resultat som en offentlig utredning. Den utredningen lades också till grund för konstitutionsutskottets därpå följande granskning av Wennerströmaffären. Och beträffande handläggningen inom regeringens interna cirklar av det dokumentet ber jag att få hänvisa till förra statsrådet Ulla Lindströms memoarer. Där finns vetskap att inhämta för den fåkunnige, och dit räknar jag alltså herr Bergqvist i det här sammanhanget.
Herr talman! Herr Bergqvist upprepar detta att JK konstaterar att det inte fanns några kontakter mellan fabriksverken och departementet. Herr Bergqvist hade ju väldigt noga reda på vad jag skulle ha sagt i mitt första inlägg. Det var ju synd att han inte lyssnade på den här punkten. Jag citerade nämligen JK. Och det är klart att om man läser en mening kommer man till den slutsats som herr Bergqvist drar, men läser man ett par tre meningar ytterligare kommer man fram till någonting helt annat. JK säger nämligen: ”Uppgiften att förhandsgodkännande från vederbörande departement skulle ha lämnats beträffande verkets ifrågavarande dispositioner har icke vunnit stöd av utredningen.” Sedan kommer: ”Några handlingar rörande vad som förekommit vid de kontakter som otvivelaktigt ägt rum mellan FFV och olika departement synes inte ha upprättats.” Det är ju därför JK kan göra sitt påstående i den första meningen. Att det förhåller sig på det viset är ganska självklart. Och herr Bergqvist vill väl inte påstå att här inte har förekommit några förhandsmedgivanden, att inte verkliga kontakter har förekommit? Vi har ju ett antal privatbrev. Det kanske är synd för herr Bergqvist att dessa finns, men det gör de faktiskt, och vi hade också tillfälle att studera dem ingående vid utskottets granskning. Sedan är det ju en viss skillnad, herr Bergqvist, på att anmäla ett ärende i slutet på januari, jämfört med i början på januari, och att — som dåvarande industriministern Wickman — dröja ungefär två år tills man gör sin anmälan hos justitiekanslern. Det är utan tvivel en viss skillnad i tid därvidlag. Faktum kvarstår alltså: Herr Bergqvist har icke förklarat: a) varför industriministern dröjde så länge, Red gärna ut detta med SMT, när nu herr Bergqvist hänger upp sig på detta hela tiden och säger att det är märkligt att jag kan ställa en fråga. Jag ställde frågan för att påvisa hur dimmig hela beslutsgången har varit, eftersom JK uppenbarligen icke har uppmärksammat det här bemyndi gandet. Var så vänlig och red ut hela sakförhållandet och häng inte upp Er på en enda mening. Herr Bergqvist är tydligen expert på att hugga ut en enda mening och bygga upp ett helt resonemang kring denna. Men det håller inte för en kritisk granskning. Jag har ju hela tiden replikrätt och har alltså möjlighet att slå herr Bergqvist på fingrarna när det gäller sådana metoder. När det gäller distinktioner som justitiekanslern gör vill jag avsluta med att säga: Justitiekanslern har granskat fabriksverken. Han har icke granskat berörda politiker, och det är detta vi syftar till.
Herr talman! I mitt första inlägg framhöll jag att den intressantaste konstitutionella aspekten på den här frågan är förhållandet mellan Kungl. Maj:t och riksdagen, därför att den frågan liksom aldrig kan slätas över genom efterhandsgodkännanden av ställningstaganden som i det här fallet förenade fabriksverken har gjort. Den principiellt intressantaste frågan har alltså konstitutionsutskottet haft för behandling i över 14 månader. Den låg, när granskningen det här året började, som ett icke slutbehandlat granskningsärende, där utskottet konstaterat att utskottet inte hade resurser att göra den typ av utvärdering och granskning som jag aktualiserat i februari 1971. Och i det aktualiserandet ingick just frågan huruvida riksdagen av regeringen har fått ett rättvisande beslutsunderlag, alltså den intressantaste konstitutionella frågan enligt min uppfattning. Att det granskningsönskemålet skulle vara diffust skrivet kan jag inte hålla med herr Bergqvist om. När det gäller sakfrågans bedömning skall vi också ha klart för oss att vi då inte hade tillgång till JK :s utredning. Den initierades ju av Krister Wickman knappt två veckor efter det att mitt granskningsönskemål var anmält i konstitutionsutskottet. Det är svårt att vara visionär och att ha en kristallkula att skåda i, när man första gången tar upp ett ärende. Man kan bara konstatera att detta inte är en fråga som har runnit på som allra hastigast. Den har varit aktuell vid en rad tillfällen under riksdagsarbetet 1971, såväl i konstitutionsutskottet som i andra utskott och även i kammarens debatter, då konstitutionsutskottets granskningsrätt och granskningsmöjligheter har åberopats även av regeringssidan.

Herr talman! Till herr Hernelius vill jag säga att jag ändå upplever det så att det finns en skillnad mellan den parlamentariska nämnd som herr Hernelius talar om och den kommission som skulle ha till uppgift att granska regeringens förehavanden, och där ”granska” är den tekniska termen för det arbete som konstitutionsutskottet normalt har att fullgöra. Beträffande det granskningsärende som det här gäller vill jag sedan fråga herr Norrby i Åkersberga: Är det verkligen så att det tog emot i frågan om bokföringsoch värderingsprinciperna därför att det inte fanns tillräckliga resurser inom konstitutionsutskottet? Var det inte snarare så att detta visade sig vara en frågeställning som kanske inte skulle leda till så mycket? Herr Norrby har ju ingalunda drivit detta ärende särskilt hårt i konstitutionsutskottet.

Men vi skall i sammanhanget ha klart för oss att det finns en principiell och en konkret aspekt på denna fråga. Den första är huruvida man följer de regler som nu gäller. Där har vi riksrevisionsverket, som kontinuerligt och systematiskt granskar affärsverken och gör en mängd analyser. Den andra är: Hur bör de förvaltningsrättsliga reglerna, bokföringsoch värderingsprinciperna vara utformade? Den frågan behandlas för närvarande av 1969 års budgetutredning. Sedan vill jag säga till herr Wijkman att det var ett rätt konstigt resonemang att anklaga mig för att hänga upp mig på en mening och sedan bygga upp ett stort luftslott på det — eller vad nu avsikten var. Jag konstaterade i mitt inlägg att herr Wijkman ställde frågan huruvida det fanns något bemyndigande eller inte, och jag uppfattar det som mycket märkligt att herr Wijkman inte kände till detta bemyndigande, ty i annat fall fanns det väl ingen anledning att ställa en fråga på det sättet. Retoriska frågor har man väl hört talas om, men när man ställer frågan huruvida det fanns ett bemyndigande eller inte och ber mig svara på det, så kan jag inte uppfatta det på annat sätt än att det avslöjar en djup okunnighet. Då behärskar man inte hela materialet. Samma sak frågades när det gällde Linson Instrument: Fanns det ett bemyndigande? Men det var ju SMT som övertog Linson. Och det förhåller sig så att ett aktiebolag inte behöver Kungl. Maj:ts bemyndigande för att göra inköp. Detta visar också hur desorienterad man är på den borgerliga kanten när det gäller själva sakfrågorna. Man har inte satt sig in i fakta, man har inte bemödat sig om att plocka fram upplysningar på de punkter som man själv upplever som oklara.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten mycket; jag vill bara säga några ord till herr Bergqvist. Herr Bergqvists påstående att det inom oppositionen råder djup okunnighet om hur det verkligen förhåller sig faller platt till marken. Jag frågade om den lånetransaktion mellan fabriksverken och SMT som möjliggjorde detta köp var godkänd på förhand och hur man skulle uppfatta Olhedes brev i sammanhanget, där Olhede säger att det var en ren lämplighetsfråga om det var fabriksverken eller SMT som köpte. Jag ställde frågan om SMT — kalla det en retorisk fråga eller vad som helst, herr Bergqvist — för att få till stånd en diskussion och för att med herr Bergqvist kunna gå igenom hur oklar hela saken är och hur omfattande dimbildningen är, dokumenterad bl.a. av JK:s utredning. Herr Bergqvist, kommentera gärna detta! Herr Bergqvist stöder sig ju på JK i en massa andra sammanhang, men här går han uppenbarligen förbi JK. Tala inte om okunnighet! Tala i stället om att vi har olika Nr 77 ”känslighetspunkter”, för att citera ett uttryck som statsrådet Wickman Onsdagen den använde i en debatt med herr Burenstam Linder för något år sedan. Vi 10 maj 1972 har olika ”känslighetspunkter” så till vida att vi har olika bedömningar av — —— — vad som är rimligt att låta komma till allmänhetens kännedom i samband Granskning av med fabriksverken. Det är detta sakfrågan gäller. Kom inte och beskyll statsrådens 5 ämbetsutövning reservanterna för okunnighet eller för att inte ha satt sig in i ärendet! Den som läser protokollet från denna debatt kan konstatera att herr 7? Bergqvist haft all möda i världen att undgå att svara på de sakfrågor som
Herr talman! Jag skall också fatta mig kort; debatten kan ju inte pågå i det oändliga. Herr Bergqvist säger att han upplever den utredning som reservanterna begärt på ett annat sätt än den parlamentariska kommissionen i Wennerströmaffären. Herr Bergqvist får själv svara för sina upplevelser. Jag ser likheten! Var och en som åhört denna debatt är väl helt på det klara med att det behövs en utredning. Här har surrat en massa uppgifter och påståenden i skiftande sammanhang. Herr Bergqvist har ibland krupit bakom aktiebolagslagen, och han har anklagat fabriksverken för att inte ha skaffat bemyndiganden. Vem är det som har ansvaret för det, om inte det ansvariga statsrådet? Så nära kontakter som uppenbarligen fanns mellan statssekreteraren och förenade fabriksverken var det naturligt att statsrådet såg till att det fanns bemyndiganden för de affärer som gjordes — de svindlande affärer som gjordes; jag använde det uttrycket i förra årets debatt, och jag är beredd att använda det i år också. Till sist vill jag bara ställa frågan: Varför är ni emot en belysning av dessa händelser? Vore det inte bättre för er själva, som herr Wijkman har sagt, att ni gick till botten med det här och att det skapades klarhet? Varför vägrade statsrådet Johansson i riksdagsdebatten den 15 december att gå med på en parlamentarisk undersökningskommission? Varför vägrar ni i dag? Vad är det ni har att dölja?
Herr talman! Herr Hernelius upplever ingen skillnad mellan den parlamentariska kommission reservanterna föreslagit och den nämnd som undersökte handläggningen av Wennerströmaffären. Den ovedersägliga skillnaden finns ändå att den parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären kom till innan konstitutionsutskottet på allvar grep sig an frågan, medan det i detta fall skulle bli tvärtom. Jag måste säga att herr Wijkmans replik var utomordentligt avslöjande. Han medgav att han har ställt frågor inte för att få klarhet utan för att få debatt. Det visar vad man har varit ute efter från borgerligt håll.
Sedan samtliga under punkten ”Vissa frågor rörande förenade fabriksverken” anmälda talare nu haft ordet, övergår kammaren till att debattera ”Lekmannainslaget i de nya länsstyrelserna”.

Herr talman! När riksdagen 1970 fattade beslut om en ny organisation av den statliga länsförvaltningen, var meningarna delade om bl.a. hur den nya lekmannastyrelsen i länet skulle utses. Regeringen och den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen drev igenom att fem av de tio ledamöterna skulle utses av regeringen och fem av landstingen. Den utredning som föregått propositionen — SOU 1967:20 — hade föreslagit att landstingen skulle utse sex ledamöter, och reservanter från centern ansåg att landstingen borde utse alla tio. Såväl utredningen som debatten i riksdagen 1970 gav vid handen att man utgick från två saker som närmast självklara. Dels skulle den politiska fördelningen av platserna i den nya länsstyrelsen i görligaste mån svara mot fördelningen inom respektive landsting, dels skulle regeringen först utse sina representanter och därefter landstingen sina. I länsförvaltningsutredningens skrivning kombinerades dessa båda aspekter på följande sätt: ”Vidare bör gälla”, skrev utredningen på s. 157, ”att landstingets val äger rum efter det Kungl. Maj:t utsett ledamöter.

Landstingens val av ledamöter blev klart under maj månad 1971, medan regeringens beslut kom först strax före halvårsskiftet samma år. Landstingen förrättade sina val i god proportionell ordning, medan regeringen kraftigt favoriserade den socialdemokratiska sidan, så kraftigt t.o.m. att man även i län med stabil borgerlig majoritet genom regeringsutnämningarna fick stabil socialdemokratisk majoritet i de nya länsstyrelserna. I en rad län gav regeringens utnämningar till resultat att fyra av de regeringsutsedda var socialdemokrater och endast en av annan partifärg. Att det inte varit slumpen som gett dessa skördar är uppenbart, eftersom ingen slump är så ensidig i sin partifavorisering. Men det framgår också av de uttalanden som det ansvariga statsrådet, civilminister Lundkvist, gjort i olika sammanhang, när frågan kommit på tal.

Därmed har statsrådet dels medgivit att det är strävan att få socialdemokratisk majoritet i länsstyrelserna som har väglett regeringen vid utnämningarna, dels antytt att en borgerlig majoritet i länsstyrelserna skulle medföra att länsstyrelserna saboterade de beslut som regering och riksdag fattat. Ungefär samma tanke som i den citerade artikeln kommer igen i ett yttrande av civilministern i en debatt här i kammaren den 21 oktober 1971.

Inom utskottsminoriteten har vi ansett det här redovisade förfaringssättet vara synnerligen anmärkningsvärt, alldeles särskilt som riksdagen inte har tagit ställning till de utnämningsprinciper som regeringen således på eget initiativ kommit att tillämpa. Utskottsminoriteten har ansett att vad som härvidlag framkommit bör ges riksdagen till känna. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen F av herr Larsson i Luttra m.fl.

Herr talman! Låt mig i korthet med ett par synpunkter komplettera det anförande som herr Fiskesjö just har hållit. 1970 års beslut om förändring av länsstyrelserna innebar ju att länsstyrelserna i sin helhet skulle bli lekmannastyrelser, valda av regeringen och landstingen. Dock bibehölls i praktiken en majoritet för de av regeringen utsedda ledamöterna. Detta uppfattades inte av oss som ett i egentlig mening länsdemokratiskt alternativ, och bl.a. folkpartiet ansåg därför att detta beslut var ett otillräckligt steg när det gällde att förverkliga kravet på länsdemokrati. Årets dechargegranskning gäller frågan om hur regeringen har utnyttjat sin nya utnämningsrätt, sin rätt att fylla hälften av posterna i länsstyrelserna. Ett flertal undersökningar visar att den utnämningspraxis som regeringen har använt sig av har lett till en stark snedfördelning av de partipolitiska sympatierna i länsstyrelserna. Regeringen har kort sagt använt sin utnämningsrätt för att sätta in ett mycket stort antal socialdemokrater i de nya länsstyrelserna. Jag skall bara ge några siffror. En undersökning visar att av 120 ordinarie ledamöter utnämnda av regeringen var 72 socialdemokrater och 2 folkpartister. Det blir ungefär 60 procent socialdemokrater och ungefär 2 procent folkpartister. Beträffande den totala fördelningen visar den undersökningen att andelen socialdemokrater var 58,5 procent och andelen folkpartister 2,5 procent. En annan undersökning, som har försökt klassificera en del av dem som i den tidigare undersökningen karakteriserats såsom opolitiska, kommer till det resultatet att av det totala antalet ordinarie ledamöter utsedda av Kungl. Maj:t är 67,5 procent socialdemokrater och 32,5 procent av annan partifärg. Det är, som herr Fiskesjö framhöll, uppenbart att denna fördelning inte har uppkommit av en slump. Det är en medveten strävan från socialdemokraterna att på det sättet vinna ett inflytande över länsstyrelserna. Jag tycker det är en kuriös form av länsdemokrati att använda regeringens utnämningsrätt till att skapa en regeringstrogen majoritet i samtliga länsstyrelser.
Herr talman! Under hänvisning till mitt tidigare anförande i denna fråga i dag vill jag helt kort yrka bifall till reservationen F.

Herr talman! Det är inte första gången denna fråga diskuteras i kammaren. Den föreliggande reservationen är i hög grad politiskt präglad, och det är naturligt i ett ärende som detta. Jag vill erinra om att det förekom en ganska ingående debatt den 21 oktober i höstas mellan civilministern och herr Fiskesjö i samma fråga. Det skulle därför i och för sig kunna vara onödigt att ta upp den till debatt på nytt här. Det har åberopats en del undersökningar som skulle visa att det finns en övervikt av socialdemokrater i länsstyrelserna. Jag vet inte om de ärade kammarledamöterna lade märke till en undersökning som redovisade att av 120 ledamöter bara 74 kunde karakteriseras som partipolitiker, nämligen 72 socialdemokrater och 2 folkpartister. Jag vet nu inte om de Övriga var s.k. opolitiska. En undersökning som förelades utskottet, den s.k. Umeåundersökningen, redovisar en mycket stor grupp opolitiska ledamöter. Vad är det då för folk som döljer sig bakom den beteckningen? Det är väl i stor utsträckning näringslivets folk, som har en borgerlig uppfattning men som inte är beredda att redovisa vilket politiskt parti de hör hemma & Nu tror jag inte mycket på sådana undersökningar, men låt oss knyta an till debatten här om de fem länsstyrelserepresentanterna. Jag vet inte varifrån man på visst håll har fått uppfattningen att riksdagen skulle ha uttalat sig för att regeringen skulle utse ledamöterna först och landstingen sedan. Detta står ingenstans i propositionen, och det sägs inte heller någonting om det i riksdagsbeslutet. Herr Fiskesjö hänvisade till förarbetena, dvs. den utredning som har föregått propositionen. Det är riktigt att i den anges en sådan ordning, men detta har inte riksdagen uttalat sig om. Som bevis för att han har rätt i sin uppfattning åberopar herr Fiskesjö att en centerpartist i debatten har gjort samma tolkning utan att ha blivit emotsagd.

Jag skall inte, herr talman, gå in på detta mera, men jag tycker det är ett mycket svagt argument för herr Fiskesjös uppfattning. Riksdagen har uttalat att man borde se till att regeringen i länsstyrelserna placerar sådana representanter för företagare och löntagare, som har erfarenhet från samhällsverksamhet. Här har nu regeringen vänt sig till näringslivets och löntagarnas organisationer för att få förslag till kandidater för länsstyrelseuppgiften. Av vad som framgått har regeringen i stor utsträckning kunnat följa de förslag som lämnats av dessa organisationer. I icke mindre än 80 fall av 96 har de som rekommenderats av dessa organisationer även tillsatts av regeringen. Att man inte kunnat följa organisationernas rekommendationer till alla delar beror på att det ibland förts fram namn från samma kommun men man haft intresse av att kunna åstadkomma en geografisk fördelning. Därför har man inte slaviskt kunnat följa de rekommendationer som lämnats. När det gäller företagarerfarenhet har regeringen eftersträvat att få sådan från olika verksamheter i näringslivet. Härvidlag har ett ingående samråd skett med näringslivets organisationer. Sedan måste man också säga, att vilken regering som än sitter måste denna för att kunna centralisera ansvaret för de statliga åtgärderna till länsstyrelserna se till att dessa handhas av sådana representanter, att den har förankring för sin politik i de statliga länsorganen. Att därav dra den slutsatsen att de ledamöter som är kända för att icke sympatisera med borgerliga partier skulle vara socialdemokrater, tror jag är förhastat. Man får nog akta sig för att så generellt som de borgerliga reservanterna gör partipolitiskt öronmärka alla som fått regeringens förtroende i de nya länsstyrelserna och som inte kan uppvisa medlemskort i något borgerligt parti. Det finns faktiskt duktigt och användbart folk även bland sådana människor, som inte ger uttryck för mera utpräglade partisympatier. Jag kan inte se att det i denna reservation finns något belägg för att regeringen åsidosatt riksdagens uttalande i samband med inrättandet av lekmannarepresentation i länsstyrelserna.
Herr talman! Regeringens handlande i denna fråga är enligt min mening anmärkningsvärt från två synpunkter. Den ena gäller det rent faktiska utfallet av utnämningarna. Jag har tidigare berört detta men jag kan ge ytterligare exempel. I Jönköpings län finns inom landstinget en borgerlig majoritet med 40—32, i Halland en borgerlig majoritet med 28-19. I båda dessa fall har regeringen utnämnt 4 socialdemokrater och 1 borgerlig, vilket givit en socialdemokratisk majoritet i den samlade länsstyrelsen med 6—4. På samma sätt är det i en rad andra län. Den andra synpunkten från vilken regeringens handlande är anmärkningsvärt är att det ingenstans i förarbetena eller under riksdagens behandling av ärendet framgått att regeringen hade för avsikt att utnyttja utnämningsrätten till att skaffa sig politisk majoritet i länsstyrelserna, oavsett de politiska förhållandena i respektive län. Det sades ingenting om detta i den debatt som föregick besluten, och i propositionen 103 år 1970 står bara: För att skilda meningsriktningar, intressen och erfarenheter skall kunna i skälig utsträckning återspeglas i styrelsens sammansättning bör tio lekmannaledamöter ingå i denna. Det är allt vad som sägs på denna punkt. Sedan kritiserade herr Adamsson de undersökningar som gjorts och redovisats. Det är klart att det är otillfredsställande att man i dessa undersökningar inte kunnat dela upp samtliga personer efter partitillhörighet. Man har varit försiktig härvidlag. Men även om det skulle vara så att alla som inte kunnat delas upp läggs på den borgerliga kanten, blir det ändå en markant övervikt för socialdemokraterna. Nu är det i realiteten så att man inte till de borgerliga siffrorna kan föra alla dessa som inte har angett politisk hemvist. Jag har själv gjort en undersökning på det här materialet. Det har visat sig ganska lätt att kartlägga länsstyrelseledamöternas politiska hemvist om man anstränger sig litet. Jag har kommit fram till att i nio av länen har regeringen utsett fyra socialdemokrater och en borgerlig och i övriga län tre socialdemokrater och två borgerliga. Jag är övertygad om att det material som jag därmed har redovisat håller för vilken granskning som helst.

Herr talman! Med anknytning till de uppgifter herr Fiskesjö lämnade nu kan vi konstatera att den första undersökningen visade att 60 procent av de ledamöter i länsstyrelserna, som utsetts av regeringen, var socialdemokrater, medan 11 procent var borgerliga och 29 procent inte kunde ange den politiska hemvisten. Om alla dessa 29 var borgerliga — vilket de inte är — skulle vi ändå få relationen 60—40 till socialdemokratisk fördel totalt i länsstyrelserna. Nu finns det alltså en annan undersökning här som visar att av det totala antalet ledamöter i länsstyrelserna som går att partipolitiskt bestämma — och det är den alldeles övervägande delen — är ungefär två tredjedelar socialdemokrater och en tredjedel borgerliga. Det skall ställas mot socialdemokraternas sammanlagda andel av det totala antalet landstingsledamöter i landet som är 49,5 procent. Sedan sade herr Adamsson att man hade från regeringens sida eftersträvat att få en förankring för regeringens politik i länsstyrelserna. Det tror vi gärna. Vi tror att detta är förklaringen på att man sett till att av landets 24 länsstyrelser är det socialdemokratisk majoritet i 19; ställningen är 5—S5 i återstående fem län.

Herr talman! I reservationen står att en av riksdagen icke godkänd princip kommit till användning vid utseende av ledamöterna i länsstyrelserna. Regeringen har haft som princip att vid sitt val utse två ledamöter med företagarerfarenheter, två med löntagarerfarenheter och en med erfarenheter från samhällsverksamhet. Det står i god samklang med de tankegångar som redovisats i propositionen och som riksdagen uttalat sig för. Det är lätt att konstatera att dessa principer har följts, och det är vad regeringen har att hålla sig till. Sedan har man ifrån borgerligt håll gått ut och frågat de här människorna var de hör politiskt hemma. Man söker göra gällande att näringslivets organisationer i så hög grad skulle ha föreslagit socialdemokrater till representanter i länsstyrelserna att det skulle kunna bli en socialdemokratisk majoritet. Jag tror inte att dessa näringslivsorganisationer har sett efter var dessa representanter hör politiskt hemma. Det är väl ingen hemlighet att några av dessa tillhör det socialdemokratiska partiet, och det kan väl inte vara något fel. Deras uppgift i länsstyrelsen är ju att företräda företagarintressena respektive löntagarintressena. Den som skall företräda samhällets verksamhet skall givetvis representera detta intresse i länsstyrelsen. Jag tror inte det är möjligt att ur konstitutionella synpunkter rikta någon anmärkning mot regeringen på den här punkten.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
Herr talman! Herr Adamsson menar tydligen — om jag förstår honom rätt — att det närmast är en tillfällighet att det har råkat bli denna socialdemokratiska dominans i länsstyrelserna. Han har härvidlag tydligen en annan uppfattning än det ansvariga statsrådet, civilminister Lundkvist, som ju klart har angett att det var avsikten.

Sedan samtliga under punkten ”Lekmannainslaget i de nya länsstyrelserna” anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera ”Utbyggnaden av Hyltebruk”.

Herr talman! Det ärende som vi nu behandlar rör alltså vissa frågor i anledning av utbyggnaden av Hyltebruk och det skiljer sig litet grand från de övriga därför att det är inte någon åtgärd från regeringens sida som kritiseras utan brist på åtgärd. Det är också fogat ett särskilt yttrande och icke en reservation vid denna punkt i betänkandet. Bakgrunden till det här ärendet är av både näringspolitisk och miljöpolitisk karaktär. Den näringspolitiska aspekten har närmast anknytning till om staten skall vara engagerad i företag som bedriver brottslig verksamhet. Den miljöpolitiska aspekten är närmast om vissa åtgärder från företagets sida har inneburit ett föregripande av en utredning som Kungl. Maj:t tillkallade i december 1970. Då biföll Kungl. Maj:t en framställning från naturvårdsverket att man skulle göra en övergripande och vägledande planering. För den skulle man ha som underlag en utredning som tog hänsyn inte bara till miljövårdsfrågor utan även till övriga faktorer av betydelse för ett utnyttjande av recipientutrymmet i Lagan och andra sydsvenska vattenområden på ett från samhällsekonomisk synpunkt optimalt sätt. Vid den tidpunkten, alltså i december 1970, låg ett antal ansökningar om koncession hos koncessionsnämnden, ansökningar från företag som ville bygga ut skogsindustrier i södra Sverige. Där fanns Munksjö AB, i tiden före Hylte Bruk, där fanns Hylte Bruk, där fanns en ansökan avseende Emsfors Bruk och en avseende Strömsnäs Bruk. Här hade man alltså en grupp företag som ville expandera sina verksamheter i södra Sverige. I det läget ville regeringen pröva vad som är bäst från samhälleliga utgångspunkter och tillkallade därför en utredning om skogsindustriers lokalisering i södra Sverige. Den utredningen blev klar i december 1971. Den fick utgå ifrån att anläggningen i Hyltebruk redan var under uppförande, trots att koncessionsnämnden ännu inte hade lämnat koncession för utbyggnaden. I realiteten var det t.o.m. så att innan koncessionsnämndens senare överklagade beslut kom hade man investerat åtskilliga miljoner i den anläggning som prövningen avsåg. Om just den här anläggningen säger utredningen: ”I Nissan kommer däremot även i fortsättningen utsläppen från ett utbyggt Hyltebruk att vid lågvattenföring medföra en viss sänkning av syrehalten i Nissan på en sträcka nedströms utsläppet.” Men denna anläggning hade utredningen alltså inte möjlighet att uttala sig om vare sig från miljösynpunkt eller med hänsyn till vad som var samhällsekonomiskt optimalt. Utredningen tog vidare upp frågan om tillgång på vedråvara och konstaterade: ”Den begränsade tillgången på vedråvara torde därför innebära att planerad expansion av massaindustrin i södra Sverige efter år 1973 inte är genomförbar i full utsträckning. Det är med hänsyn härtill uteslutet att med föreslagen utformning bygga ut samtliga projekt i Emsfors, Mönsterås, Strömsnäsbruk och Timsfors.” I denna omgång fanns alltså Hylte Bruk inte med, fastän man hade lagt in sin koncessionsansökan efter den ansökan som avsåg Timsfors. Det kan vidare konstateras att utredningen gör följande uttalande: ”Det har inte varit möjligt för utredningen att från miljösynpunkt prioritera något av de framtida stora projekten i Timsfors, Strömsnäsbruk, Emsfors eller Mönsterås. Vid en eventuell utbyggnad i dessa lägen är det dock angeläget att projekten samordnas så att de negativa miljöeffekterna av den skogsindustriella verksamheten begränsas.” Inte heller här fick man alltså med Hyltebruk när det gällde de rena miljöaspekterna. När det gäller de näringspolitiska aspekterna framstår i efterhand Hylte Bruks agerande så att företaget tillvällt sig otillbörliga förmåner genom att bryta mot miljöskyddslagstiftningen. Brottet mot miljöskyddslagstiftningen har i och för sig inte varit föremål för domstolsprövning. Däremot har riksåklagaren konstaterat att brott mot miljöskyddslagen föreligger men beslutat att icke väcka åtal. Hur är det då med regeringens underlåtenhetssynd? Ja, vi har här att göra med en komplicerad styrningsfunktion för de statliga företagen. Vad kräver egentligen de som står bakom det särskilda yttrandet? kanske någon frågar. Kräver de ett ministerstyre? Skulle ett statsråd ha gått in och styrt verksamheten i ett företag där staten äger 20 procent av aktierna? Nej, inte alls. Dessa frågor reglerades av riksdagen i och med att man antog statsutskottets utlåtande nr 168 år 1969. Det hänvisas där till att departementschefen i propositionen 121, som låg till grund för detta utskottsutlåtande, uttalat att han anser det i princip naturligt att förvaltningsbolaget anförtros aktieägarfunktionen för de statliga minoritetsintressen som nu finns och framdeles uppkommer. Det är alltså Statsföretag som därmed avses.

Det är dit Kungl. Maj:t rimligen skulle ha vänt sig med de eventuella åtgärder som skulle ha vidtagits. Det framhålles i utskottsutlåtandet vidare att Kungl. Maj:t fortfarande har huvudansvaret för skötseln av den statliga företagssektorn. Det nämns för övrigt också en del om informationen om statliga företag i utskottsutlåtandet. Det framhålles bl.a.: ”I propositionen understryks att de statliga företagen har skyldighet att på ett föredömligt sätt informera om sin verksamhet.” Om just denna verksamhet har varken Statsföretag, dotterföretaget ASSI eller Hylte Bruk informerat på ett föredömligt sätt. Det föreligger alltså enligt vår mening en underlåtenhet från Kungl. Maj:t, och vi säger att Kungl. Maj:ts passivitet kan ha inneburit att väsentliga samhällsintressen åsidosatts. Det är ett påstående som sannolikt är svårt att pröva. Vi gör det påpekandet och menar därmed att det här kan hävdas att respekten för regeringens ambitioner när det gäller miljöoch näringspolitiken kan ha undergrävts genom att man har underlåtit att agera i detta fall.

Herr talman! Hylte Bruks AB har liksom liknande industrier uppmärksammats under senare år på grund av luftföroreningar och utsläpp av industriellt avloppsvatten, i det här fallet i Nissan. Det bör därför uppmärksammas att det redan i juni 1969 hölls ett sammanträde med representanter för bl.a. statens naturvårdsverk, berörda länsstyrelser och Hylte Bruks AB, varvid diskuterades möjligheterna att lösa problemen på lång sikt men även vissa omedelbara åtgärder. Bolaget började också undersökningar i syfte att minska olägenheterna av utsläppen i Nissan. Jag skall inte gå närmare in på gången av detta speciella ärende utöver vad herr Norrby i Åkersberga har anfört utan bara nämna att det så småningom hamnade inför riksdagens ombudsmän, som emellertid lämnade klagomålen utan åtgärd. I princip — det vill jag hålla med om — bör myndigheternas tillstånd först inhämtas, innan byggnationer av det här slaget påbörjas. Jag vill i det sammanhanget citera vad riksåklagaren sade i sitt beslut: ”Det är från allmän synpunkt av stor vikt att bestämmelserna om tillståndskrav noggrant efterlevs. Vid lagöverträdelser av det slag varom här är fråga bör det därför endast i sällsynta fall förekomma att åtal underlåtes.” I det här fallet fann riksåklagaren emellertid vissa speciella omständigheter värda att beakta vid prövning av åtalsfrågan. I det särskilda yttrande som avgivits till konstitutionsutskottets betänkande i den här frågan har herrar Nelander och Norrby i Åkersberga anfört att Kungl. Maj:t borde ha ingripit. I det tidigare ärendet anmärktes det på att Kungl. Maj:t hade ingripit. Det är möjligt att diskutera tidpunkten för regeringens ingripande, men i det här fallet kan väl dröjsmålet ha ett visst fog för sig. Statens naturvårdsverk och berörda länsstyrelser hade varit inkopplade på ett tidigt stadium, och av alla handlingar framgår att utbyggnaden var angelägen ur miljöskyddssynpunkt samt av sociala och arbetsmarknadsmässiga skäl. Det framgår också av riksåklagarens beslut. Av det beslut koncessionsnämnden slutligen fattade framgår även att den planerade utbyggnadens tillåtlighet enligt miljöskyddslagstiftningen i och för sig inte har ifrågasatts. Man kan alltså diskutera om regeringen borde ha ingripit och förmått Hylte Bruk att vänta med denna utbyggnad, som ändå skulle innebära ett visst förbättrat miljöskydd. Ett sådant ingripande skulle ha försenat utbyggnaden men inte hindrat den för framtiden, eftersom besluten i alla instanser sedan har gått i samma riktning. Att Kungl. Maj:t förhöll sig passiv i det här fallet, som folkpartiets representanter i utskottet säger i sitt yttrande, kan enligt min mening inte ha inneburit att väsentliga samhällsintressen åsidosatts.

Herr talman! Fru Thunvall tar fasta på några intressanta punkter. Bl. a. refererar hon det uttalande som riksåklagaren gör, där han säger att åtal bör underlåtas endast i sällsynta fall. Det här är alltså ett sällsynt fall. Jag hoppas att det är ett unikt fall att ett stort företag bryter mot miljöskyddslagstiftningen. Men hur påverkar det här andra företags och andra intressenters respekt för miljöskyddslagen? Första gången detta viktiga miljöinstrument sätts på prov viker sig de rättsvårdande myndigheterna. Då ingriper inte regeringen för att hävda miljöpolitikens intressen. Man kan diskutera tidpunkten för Kungl. Maj:ts ingripande. Detta blev ett besvärsärende som Kungl. Maj:t hade att ta ställning till. Fru Thunvall refererade ett avsnitt där det säges att en utbyggnad var angelägen av sociala och arbetsmarknadsmässiga skäl. Men det är en prövning som koncessionsnämnden för miljöskydd icke har att göra. Enligt 6 § miljöskyddslagen säges att ”Konungen kan dock lämna tillstånd enligt denna lag, om verksamheten är av synnerlig betydelse för näringslivet eller för orten eller eljest från allmän synpunkt”. Har man den motiveringen är det ett klart besked om att Kungl. Maj:t självmant skulle ha övertagit handläggningen av detta ärende för att kunna åberopa 6 § i miljöskyddslagen. Ett sådant tillstånd skulle i princip inte kunna lämnas av koncessionsnämnden. Det är bara Kungl. Maj:t som har den befogenheten. Vad man frågar sig när det gäller näringspolitiken är: Hur skulle Kungl. Maj:t ha ingripit? Jag vill här citera vad inrikesministern Rune Johansson sade i ett interpellationssvar den 15 december 1971: ”Min principiella inställning är att statliga företag skall kunna inneha aktier i privatägda företag, såväl större som mindre, om detta innehav ligger i linje med det statliga företagets normala verksamhet eller i övrigt kan tjäna ett allmänt näringspolitiskt intresse. Ett exempel på ett sådant aktieinnehav är att ASSI äger aktier i Hylte Bruks AB.” Den fråga jag ställer mig är: Är det ett allmänt näringspolitiskt intresse att bryta mot miljöskyddslagen? Om så inte är fallet, borde staten ha dragit sig ur Hylte Bruks AB, när man konstaterade att brott mot miljöskyddslagen förelåg.
Herr talman! Jag sade aldrig att koncessionsnämnden hade beslutat utifrån de synpunkter som herr Norrby i Åkersberga påstod med åberopande av sociala och arbetsmarknadsmässiga skäl. Jag sade att det kunde vara en anledning till att man kunde överse med att bolaget inte väntat på tillståndet. Av det yttrande som naturvårdsverket lämnat framgår att bolaget haft överläggningar med miljövårdande myndigheter om förbättring av vattenförhållandena i Nissan och att förslaget till utbyggnaden tillkommit efter samråd med naturvårdsverket samt att det vidare är utrett att koncessionsnämndens tillstånd överensstämmer med bolagets slutliga förslag.
Sedan de under punkten ”Utbyggnaden av Hyltebruk” anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera ”Betygsystemet för grundskola och gymnasium”.

Herr talman! Jag har tidigare berört några punkter där regeringens åtgärder inneburit begränsningar av riksdagens ställning och befogenheter. Vi har menat att beslut som regeringen har fattat efter riksdagens hörande inte därefter bör ändras utan att riksdagens synpunkter på nytt inhämtats. Frågan om en begränsning av utfärdandet av betyg till att bara gälla vissa klasser i grundskolan är enligt min mening ett exempel på ett ärende där beslutet skulle ha underställts riksdagens prövning. Det är alltså skäl för ett påpekande på denna punkt i dechargebetänkandet. Jag vill i detta sammanhang nöja mig med detta och yrka bifall till den ändring som föranleds av bifall till reservationen. Jag skall bara tillägga att inte så få av de ärenden som aktualiserats av reservanterna och där vi menar att riksdagens viljeyttring ifrågasatts härstammar från utbildningsdepartementet. Jag vill allmänt uttala mitt beklagande av att ingen av de båda statsråden från detta departement är närvarande under debatten i dag.

Herr talman! Det kan kanske vara på sin plats att erinra om att regeringens självrådighet i betygsfrågan observerades i moderata samlingspartiets partimotion i fjol Vi fogade en reservation vid utbildningsutskottets betänkande — en reservation som till ordalagen var en sannskyldig dechargeskrivning. Tyvärr samlade den bara moderata ledamöter. Betygsättningen är en viktig och mycket grannlaga del av skolans arbete. Betygsystemen och normerna för dessa har också tidigare behandlats i skolpropositioner och förelagts riksdagen för avgörande. Formerna för och effekten av betygsättningen har en mycket vid verkan. Frågan om betygsättningen har därtill en samhällsbetydelse som gör att den inte bara får behandlas i departement, nämnder och ämbetsverk utan också måste föreläggas riksdagen. Nu har Kungl. Maj:t gjort avsteg från denna viktiga princip och gått förbi riksdagen. Man har gjort administrativa ingrepp som resulterat i borttagandet av betygen vid vissa tillfällen och i vissa årskurser. Detta finner vi anmärkningsvärt. Man hänvisar visserligen till en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen som arbetar med betygsfrågorna, och man avser, enligt vad utbildningsministern anförde i en interpellationsdebatt i fjol, att återkomma till riksdagen när det arbetet är klart och resultatet remissbehandlat. Det är gott och väl, men det ursäktar inte regeringens handlande i det här påtalade fallet. Man kan heller inte bagatellisera åtgärden att utelämna betygen vid vissa tillfällen. Det är ett väsentligt ingrepp i själva systemet och i grunderna för detsamma. Att ta bort betyg måste vara någonting helt annat än att sätta betyg. Det är en principiell förändring, och till den borde riksdagen ha fått ta ställning. Jag ber också, herr talman, att få yrka bifall till reservationen H.

Herr talman! I reservationen H ifrågasätts regeringens handlande när det gäller betygsättningen i grundskola och gymnasieskola.

Bestämmelserna har överförts till den nya skolstadgan, som utfärdades den 23 april 1971 — — —.” Jag gör detta långa citat därför att reservationen är ganska identisk med en reservation som moderata samlingspartiet fogade vid utbildningsutskottets betänkande nr 30 år 1971. Som herr Werner i Malmö framhöll avslogs den reservationen av riksdagen. Vad som hände 1970 anses alltså vara en ändring utan riksdagens hörande av skolstadgan från 1962. I proposition 54 det året påpekades att frågor om bl.a. betygsättning, med ett undantag, inte torde vara av den arten att riksdagens medverkan krävdes. Den fråga som då direkt underställdes riksdagen gällde väl flyttning och kvarsittning. Frågan om betygsättningen i gymnasieskolan har vid flera tillfällen behandlats av riksdagen, senast 1971 i samband med utbildningsutskottets betänkande nr 30. Då förelåg också den reservation av två moderater som jag citerade rätt mycket ur i början av mitt anförande. De båda reservanterna ville att riksdagen skulle ge Kungl. Maj:t till känna i princip de synpunkter som också nu har förts fram. Riksdagen beslutade dock i enlighet med utskottsmajoritetens förslag och avslog således reservationen. Med detta torde riksdagen ha godtagit Kungl. Maj:ts åtgärder under 1971 och därmed också underkänt det resonemang som dagens reservation bygger på. Det som vår granskning gäller är ju vad som hände 1971, och riksdagen har alltså ställt sig bakom den skrivning som utbildningsutskottet då gjorde. Granskningen bör väl ändå inte gälla vad ett riksdagsutskott eller riksdagen gjort utan vad Kungl. Maj:t gjort. Därför har man tydligen försökt göra vissa vändningar och gå in på vad som har hänt under 1972. Men låt mig först dra en slutsats av vad som har hänt under 1971, och den måste vara att riksdagen har avslagit motionens och således reservanternas yrkande om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skulle ”förbjuda” Kungl. Maj:t att göra ändringar i fråga om betygsättningen till dess Kungl. Maj:t inhämtat riksdagens synpunkter. Nu har i den senaste omgången — på reservationens sista rader — förts in vad som skett 1972. Men mot bakgrunden av vad som tidigare beslutats av riksdagen kan beslutet av Kungl. Maj:t den 28 januari 1972 inte på något sätt innebära ett överskridande av Kungl. Maj:ts befogenheter. Med det anförda yrkar jag att reservationen H måtte avslås, innebärande att ärendet lägges till handlingarna med vad utskottet här anfört.
Herr talman! Herr Karlsson i Malung tycker tydligtvis att dechargedebatten i detta ärende var avslutad redan i fjol höst, när vi fogade den nämnda reservationen till utbildningsutskottets betänkande. Men utbildningsutskottet, herr Karlsson, är ändå inget dechargegranskningsinstitut, utan den granskningen sker i konstitutionsutskottet. Därför är vi naturligtvis oförhindrade att nu ta upp just denna fråga — och vi från moderat håll så mycket mera som vi ju inte kan anses vara tillfredsställda med riksdagens beslut den gången, eftersom vi reserverade oss. Faktum kvarstår att den proposition som lämnades fram 1962 antogs av riksdagen, och där var betygsystemet med. Kungl. Maj:t har sedan ändrat detta betygsystem utan riksdagens hörande, varför vi har all anledning att vidhålla vår påminnelse härvidlag.
Herr talman! Det gäller ju här huruvida beslutet om ändring av betygsättningen skulle fattas av riksdagen eller av regeringen ensam.

Såvitt jag förstår är detta i allra högsta grad ett dechargeärende.
Herr talman!

Majoritetens uttalande måste väl ha den innebörden att riksdagen räknar med att Kungl. Maj:t skall underställa riksdagen huvudprinciperna för betygsättningen på samma sätt som Kungl. Maj:t gjort i en rad tidigare sammanhang. Det beslut som fattats av Kungl. Maj:t torde heller inte strida mot 1970 års beslut om betygsättningen i gymnasieskolan, eftersom frågan om antalet betyg i svenska på de yrkesinriktade 2-åriga linjerna över huvud taget inte då berördes. Med andra ord: riksdagen har 1970 inte bestämt hur många betyg som skall ges i svenska på berörda linjer. Kungl. Maj:t har alltså kunnat bestämma antalet betyg i svenska på dessa linjer utan att bryta mot 1970 års riksdagsbeslut. Jag vidhåller yrkandet om bifall till utskottets skrivning.
Herr talman! I klarhetens intresse en kort fråga till herr Karlsson i Malung: Tycker herr Karlsson i Malung att det var rätt av regeringen att ändra grunderna för betygen i skolorna utan att gå till riksdagen, när riksdagen tidigare hade fått vara med och bestämma om betygsättningen? Det är en ganska enkel fråga, och jag tycker att man skulle kunna få ett relativt kortfattat svar på den.
Herr talman! Helt kort bara: Jag tycker att man inte på något sätt kan påstå att Kungl. Maj:t har brutit mot de föreskrifter som finns i den här frågan utan Kungl. Maj:t har följt riksdagens bemyndigande.
Sedan samtliga under punkten ”Betygsystemet för grundskola och gymnasium” anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera ”Utnämning till vissa kyrkliga tjänster”.

Herr talman! Två frågor har under 1960-och 1970-talen åstadkommit oro och spänning i den svenska kyrkan. Den första frågan gäller kyrkans framtida förhållande till staten och den andra gäller kvinnans behörighet till prästämbetet. Politiker och regering har ofta deklarerat att man inte vill lägga sig i kyrkans interna angelägenheter. När det gäller ämbetsuppfattningen vill jag emellertid påstå att regeringen genom sitt agerande vid utnämning av biskop polariserat motsättningen mellan rådande uppfattningar inom kyrkan. Mot regeringens klart uttalade försäkran vid kyrkomötet 1958, till vilken jag strax skall återkomma, har utnämningspolitiken uppenbarligen fått ett visst teologiskt dogmatiskt förtecken. Sålunda har regeringen alltsedan kyrkomötet 1958 endast i ett fall av 15 utnämnt en biskop som förklarat sig ovillig att viga kvinna till präst.

Man har frågat sig: Vad kunde det bero på att en opinion hade svängt så från det ena året till det andra i kyrkomötet? Man har anfört att det var nya ledamöter med ny inställning och att tidigare ledamöter hade ”tänkt om”, som det brukar uttryckas i politiska sammanhang. Men avgörande för beslutet var uppenbarligen dåvarande ecklesiastikminister Edenmans försäkran, och jag vill citera något av vad han sade vid det tillfället. Ecklesiastik ministern uttalade att ”lagstiftningen och statsorganen skall så litet som möjligt ingripa i personliga religiösa förhållanden.

Vad sade då det särskilda utskottet? Jo, av utskottsutlåtandet framgick det klart att utskottet förordade en koexistens av olika uppfattningar i frågan för att pacificera det spända förhållande som redan då fanns inom kyrkan och ”för att undvika en kyrkosplittrande söndring”, som utskottet skrev. Utskottet slog också fast att ingendera meningsriktningen fick utsättas för sådan påverkan som kan uppfattas såsom åsiktsförföljelse eller intrång på samvetets frihet. Denna s.k. samvetsklausul anslöt sig alltså statsrådet Edenman till den gången, och den är klart framåtsyftande, liksom herr Edenmans eget uttalande i sammanhanget är. Det är ganska självklart att det sedan dess har förmärkts en stor undran över och en stark opposition mot regeringens utnämningspolitik, trots försäkringarna 1958. I år ingrep därför statsråden Myrdal och Nilsson med ett s.k. standarduttalande, som i klara verba ger vid handen att det tillhör en biskops ämbetsplikter att viga utan ”könsdiskriminering”. Det uttalandet kunde egentligen vara helt ovidkommande, ty det finns veterligt ingen biskop eller biskopskandidat, vars vägran att viga beror på könsdiskriminering. Det är verkligen förbluffande att fru Myrdal, som ändå har så många klerikala kontakter och känningar med biskopar, är främmande för de seriösa motiv som ligger bakom dessa personers ställningstaganden. Alltnog! I klartext innebär det s.k. standarduttalandet: En biskopskandidat, ovillig att viga kvinna till präst, göre sig ej besvär. Det har vi också fått belägg för av de 15 fall som förekommit sedan kyrkomötet 1958. Justitieombudsmannen Ulf Lundvik har också uttalat sig i frågan, och det uttalandet skulle måhända kunna åberopas som skäl för statsrådens nya ställningstagande. Men det är att märka att JO inte drar några tvärsäkra slutsatser. Han vill, som han säger, ”hyfsa problemet”, finner frågan ”mycket svår” och förklarar att han ”icke kan lämna något bestämt besked”. Han lutar emellertid åt att den s.k. samvetsklausulen är starkt begränsad i tiden, men hela uttalandet är närmast att betrakta som ett diskussionsinlägg i frågan. —. Vill regeringen inta en annan ståndpunkt än den som herr Edenman gav uttryck för 1958, så måste den riktiga vägen vara att lägga fram ett lagförslag som ålägger biskop att villkorslöst viga kvinna till präst och sedan låta kyrkomöte och riksdag behandla lagförslaget i vederbörlig ordning. Att som nu utan vidare låta en biskopskandidats villighet att viga kvinna till präst gälla som befordringsgrund jämställd med grundlagens bestämmelser finner vi helt otillfredsställande. Vi reservanter vill bringa till riksdagens kännedom inkonsekvensen i regeringens agerande i ord och handling, vad detta ärende beträffar. Det rör sig här inte bara om en akademisk fråga. Utnämningspolitiken har fått den olyckliga konsekvensen att en hel rad förträffliga kyrkoledare ställts utanför episkopatet, och detta är så mycket mer beklagligt som vi nu upplever en tid då kyrkan verkligen saknar hövdingar. Härtill kommer, som jag inledningsvis sade, att regeringen med sin utnämningspolitik har polariserat en olycklig spänning inom kyrkan. Kungl. Maj:ts ändrade tolkning och tillämpning av den s.k. samvetsklausulen borde ha föranlett konstitutionsutskottet att göra ett uttalande, anser vi reservanter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen K.

Herr talman! Herr Werner i Malmö försöker göra gällande att regeringen är inkonsekvent i sin utnämningspolitik. Han syftar då på biskopsutnämningarna. I reservationen sägs det också att statsrådet Myrdals uttalande har en helt annan innebörd än förre ecklesiastikministern Edenmans uttalande på kyrkomötet 1958. Herr Werner i Malmö och hans gelikar kan måhända se saken på det sättet. Utskottsmajoriteten och jag tycker oss inte se någon sådan inkonsekvens mellan dessa bägge uttalanden. Jag skall erkänna att det finns en liten nyansskillnad mellan uttalandena, men de är inte av helt olika innehåll, som man här försöker göra gällande. Det vore kanske angeläget att citera hela Edenmans uttalande, men jag skall försöka begränsa mig, eftersom tiden är långt liden denna helgdagsafton och många vill åka hem snarast. Jag skall inled ningsvis bara helt kortfattat snudda vid vad herr Edenman enligt min tolkning torde ha menat med sitt uttalande — det är ju om det vi har olika åsikter. Herr Edenman uttalade förhoppningen att ”ingendera meningsriktningen utsättes för sådan påverkan som kan uppfattas som åsiktsförföljelse eller intrång i samvetets frihet”. På den punkten instämde han alltså i vad kyrkomötets särskilda utskott hade uttalat. Han fortsätter: ”Någon åsiktsförföljelse från statens sida kan inte gärna vara att befara —— —.” Han säger vidare att ”åsiktsförföljelser mellan olika grupper —-—- — inom kyrkan borde — — — kunna undvikas med inomkyrkliga medel”. I den mån det finns delade meningar inom kyrkan om dessa biskopsutnämningar kan vi alltså lämna dem åt sidan. Herr Edenman var också särskilt angelägen att framhålla att det finns anledning anta att de kvinnor som önskar bli präster kommer att undvika allt som kan leda till strid, just av omtanke om kyrkans bästa. En biskop som givit till känna att han av trosskäl anser sig förhindrad att prästviga kvinnor, torde inte löpa den minsta risk att bli ställd i den situationen att en kvinna begär att bli prästvigd av just honom, säger herr Edenman. Herr Werner lät förstå att herr Edenman gett en försäkran att ingen skulle komma att förfäkta att biskoparna inte hade sin fulla frihet i detta stycke. Det lär vara svårt att övertyga herr Werner om uttalandets innebörd. Men talet om riskerna för åsiktsförföljelse och garantierna mot åsiktsförföljelse tycker jag inte är tillämpliga på denna fråga. Ett krav på att en tjänsteman skall fullgöra de skyldigheter som följer med tjänsten, oberoende av personliga åsikter, kan väl i rimlighetens namn inte benämnas åsiktsförföljelse! Åsiktsförföljelse i ordets rätta mening innebär att någon på grund av sin åsikt avsiktligt utsätts för obehagliga åtgärder, trakasserier o. d., som inte drabbar andra personer i samma position. Det finns som jag ser det ingenting i herr Edenmans uttalande som antyder att han anser någon biskop vara fritagen från skyldigheten att prästviga kvinnor. Jag tror inte man skall försöka läsa ut något sådant ur herr Edenmans uttalande. Herr Edenman uttrycker endast en förmodan — eller kanske snarare ett önskemål — att konflikter skall kunna undvikas genom att de kvinnliga prästvigningskandidaterna söker sig till biskopar som är villiga att viga. Om så sker, kommer förmodligen inga som helst komplikationer och irritationer att uppstå. Han utgick då från att det kommer att finnas biskopar, som är villiga att viga kvinnor till prästämbetet; det har vi ock så sett att det finns. Men, herr Werner, i vilket läge skulle vi befinna oss om alla biskopar skulle vägra att viga kvinnor till präster? Då skulle 1958 års lag vara ett slag i tomma luften, och de kvinnor som var kvalificerade och önskade bli prästvigda skulle inte ha någon möjlighet att i ett sådant läge bli präster. Ett sådant förhållande kan väl inte försvaras. Det förefaller alltså orimligt att försöka lägga in någon form av ”fribrev” från prästvigningsskyldigheten i herr Edenmans uttalande. Till detta kommer att herr Edenmans förmodanden uppenbarligen tog sikte på den situation, som uppstod för dessa och andra redan utnämnda biskopar när de fann sig ställda inför nya krav i tjänsten, krav som de kanske inte förutsett och som de måhända inte kunde acceptera av principiella skäl. Jag ifrågasätter för min del — det må vara en personlig bedömning — om herr Edenman ens haft konstitutionella möjligheter att medge undantag för någon biskop från skyldighet att viga kvinnliga präster. Av propositionen till riksdagen tycker jag mig kunna utläsa en skyldighet — kanske inte laglig skyldighet men ämbetseller tjänsteplikt — för biskop att pröva en kvinna som önskar prästvigning. Denna prövning skall ske efter objektiva grunder och utan könsdiskriminering. Det torde vara helt klart att propositionen och lagen förutsatte biskops medverkan i detta fall. Särskilda utskottet vid 1958 års kyrkomöte hade inte föreslagit kyrkomötet att göra något förbehåll vid lagens godkännande, och något sådant förbehåll har heller inte gjorts. Det kan ifrågasättas om särskilda utskottet med ”biskop” syftat på någon annan än den som redan vid den tiden var biskop. I sak förefaller det inte rimligt att utskottet skulle ha velat uttala sig om varje biskop för all framtid. Jag anser att en biskop, som vägrar att viga kvinna till präst på grund av hennes kön, brister i den objektivitet som man har rätt att kräva av alla tjänstemän i deras tjänsteutövning. Alldeles klart är att vederbörande handlar i strid med de intentioner som uttrycktes i propositionen och lagen. Propositionen lämnades utan erinran av lagrådet och av första lagutskottet. Riksdagen antog lagen om denna ”jämlikhet” mellan kvinna och man på detta område. Kyrkomötet godkände utan förbehåll detta lagförslag. Vad har vi då att strida om? Det talas om att regeringen frångått sin praxis eller skärpt utnämningspolitiken. Jag anser inte att så är fallet. Herr Werner i Malmö berörde också vad JO hade sagt. Det skulle vara intressant att gå in även på detta men jag skall inte göra det, i varje fall inte i den här omgången. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När man hör talet om att här skulle råda en ny princip vid utnämningen av biskopar måste man reagera. De som har avgivit denna reservation måste dock veta att regeringen har fritt val mellan de tre biskopskandidater som uppförs på förslag, och regeringen är inte bunden att hålla sig till första, andra eller tredje rummet. Inom denna grupp väljer regeringen. Det kanske skulle vara intressant för landets biskopar att få del av herr Werners beröm åt de nuvarande hövdingarna — som inte är några hövdingar för kyrkan. Men så länge kyrkan är en statens kyrka har vi rätt att begära att man i största möjliga mån beaktar alla individers lika rätt. Ingen har utsatts för åsiktsförtryck i detta land i prästämbetet. Men det är inte heller nödvändigt att man blir biskop. Jag vet inte om det skulle vara höjden av trosförföljelse att en person inte blir utnämnd till biskop. Samvetsklausulen avsåg dem som hade blivit försatta i en situation som de icke förutsåg när de antog ämbetet. De har aldrig förtryckts, de har sin frihet. Herr Werner talade sedan om könsdiskriminering ungefär som om det vore ett fult ord, och underförstått lät det som om kyrkan inte känner ett sådant begrepp.

Kyrkan kunde nämligen vara glad om den hade nått så långt ut till den svenska allmänheten att människor uppfattade det som en orättvisa att inte kvinnorna har samma rätt också till kyrkans ämbeten som männen. Om herr Werner stod inför att välja mellan en som vägrar att följa svensk lag i hela dess vidd och en som följer denna lag neutralt och under ämbetsmannaansvar — vem skulle herr Werner då välja? Är det inte ganska naturligt att regeringen väljer den som följer lagen i hela dess omfattning? Vi är många i Sveriges land som arbetar under ämbetsmannaansvar. Alla har vi vårt ansvar, men jag vill speciellt beröra ämbetsmannaansvaret, tjänsteansvaret: Vi tvingas tillämpa bestämmelser som vi kanske inte alltid tycker är riktiga. Jag tänker på en domare: Han tillämpar lagens bestämmelser därför att han måste göra det för att uppfylla sitt ansvar. Hans personliga uppfattning måste träda i bakgrunden. Vad jag aldrig har kunnat fatta är att just prästernas samvete skall väga tyngre än domarnas, ämbetsmännens och enskilda människors. Vi har dock inget prästvälde! Det finns inga specialsamveten för prästerskapet. Den praxis som har tillämpats vid utnämningar torde kunna betecknas som en ovanligt klok och riktig princip för det svenska folket, dit svenska statskyrkan alltjämt hör.
Herr talman! Snälla fru Åsbrink, frågan gäller faktiskt inte vad jag, fru Åsbrink eller herr MOssberg tycker om kvinnliga präster, utan det är ett konstitutionellt ärende. Det gäller huruvida regeringens försäkran vid kyrkomötet 1958 överensstämmer, som herr Mossberg sade, med de uttalanden som statsråden Myrdal och Nilsson har gjort. Här talade herr Mossberg om ”herr Werner och hans gelikar”. Jag får väl i sanningens intresse säga att jag i sakärendet mer tillhör herr Mossbergs gelikar. Jag tycker visst att kvinnan skall ha rätt till ämbetet, men det är inte det vi diskuterar just nu utan konsekvensen i regeringens handlande. Det skulle vara intressant att testa herr Edenmans och fru Myrdals uttalanden. Ponera att fru Myrdal hade gjort sitt uttalande 1958 i samband med kyrkomötet — hur hade det då månne gått? Hade man då uppfattat det uttalandet på samma sätt som herr Edenmans uttalande? Jag betvivlar det starkt. Sedan bara några ord om den könsdiskriminering som kan förekomma i kyrkan! Förvisso är ingen ofelbar, fru Åsbrink. Men här gäller det biskopars ovilja att viga kvinnor till präster. Det är verkligen mycket sagt, fru Åsbrink, att man vill pådyvla dessa människor någon könsdiskriminering. Jag trodde att fru Åsbrink var mer förtrogen med de seriösa motiveringar som dessa har. Jag tycker att man bör respektera människors uppfattning och inte tala om könsdiskriminering så där rakt ut i luften på samma lättsinniga sätt som man påstår att jag har sagt att vi inte har några hövdingar i dag. Jag sade att vi är fattiga på hövdingar. Det betyder ingen nedvärdering av de biskopar vi har, men man kan vara bekymrad för återväxten. Så något om åsiktsförföljelse! Herr Mossberg var inne på att detta är en intern fråga för kyrkan, men i Edenmans skrivning talas det klart om staten. Herr Mossberg menade att det var fråga om trakasserier, men man bör väl försöka sätta sig in i vederbörandes situation. Om en välkvalificerad kandidat med vederbörliga examina åsidosättes sju gånger i rad är det inte så märkligt om han upplever det som en diskriminering eller åsiktsförföljelse. Detta är inte heller det enda exemplet. Herr talman!

Herr talman! Jag vill bara varna för att efterkonstruera historien. Det är aldrig någon framgångsrik metod att spekulera i konsekvenserna för den händelse någon hade sagt så eller så vid ett visst tillfälle. Det saken gäller är om det har begåtts något konstitutionellt fel. Herr Werner förbigår den frihet regeringen har att välja bland de tre på förslaget uppförda biskopskandidaterna. Det är den praxis som där har tillämpats som skulle kunna läggas till grund för en reprimand eller reservation. Herr Werner talar om vederbörliga examina. Till biskopsämbetet behöver man inte några examina alls — man behöver inte ens vara teolog, fastän regeringen följer principen att utse teologer. Herr Werner vet lika väl som jag att biskop Björkquist inte var teolog när han blev utnämnd till biskop, så examina spelar ingen roll i sammanhanget. Diskriminering tycks vara ett känsligt ord. Varför kallar man det för diskriminering om en person som varit på förslag inte har blivit vald framför de två andra? Jag kan försäkra herr Werner att ordet könsdiskriminering för dem som ställts inför detta faktum är ett ytterst seriöst ord — mycket mer seriöst än en hel del av de argument: som har anförts i debatten om kvinnliga präster. Jag känner till argumenten. Det är Paulus, som väl många gånger har ångrat i sin himmel att han sade att kvinnan skall tiga i församlingen. Men det finns i evangeliet en tendens till likhet mellan man och kvinna som jag uppfattar såsom ledande mycket djupare in i evangeliets anda än den sena och av magi, vidskepelse och allehanda främmande inslag dirigerade diskussion som vi förde, när frågan om kvinnliga präster skulle avgöras.
Herr talman! Det tjänar väl inget ändamål att föra någon lång debatt om detta. Jag vill därför helt kort svara herr Werner i Malmö att herr Edenman aldrig har gett någon försäkran å regeringens vägnar, som skulle innebära att alla biskopar fått frihet att när de så vill vägra att viga kvinnor till präster. Någon sådan försäkran finns inte. Det är orimligt att läsa ut något sådant av herr Edenmans uttalande. Allra sist vill jag säga till vännen Werner i Malmö: Låt oss sluta att prata om att biskopar skall ha frihet. Det innebär ju ändå att vi — trots att det nu är år 1972 — medverkar till att hindra kvinnor att bli präster, om de är fullt kvalificerade till det.
Herr talman! Jag är tacksam för att herr Mossberg återför diskussionen till den konstitutionella frågan efter fru Åsbrinks utsvävningar i den andra floran. Låt mig ta upp frågan om biskopars skyldighet att prästviga. Det föreligger ingen sådan skyldighet, herr Mossberg. Den lag som togs 1958 gällde kvinnans behörighet till prästämbetet och icke biskopars skyldighet att viga. Vi har — tyvärr, kanske jag får tillägga — ingen sådan lag, utan det ligger helt i biskopens hand att avgöra det. Jag tycker därför att det vore redligare av regeringen, om den har denna mening, att den lägger fram ett lagförslag som klart uttalar att biskopar har skyldighet att viga kvinnor till präster. Sedan har vi olika meningar om de bägge uttalandena; det är det som är den konstitutionella frågan. Vi har olika meningar, och jag vidhåller att det herr Edenman sade uppfattades av kyrkomötets ledamöter som en sådan försäkran. När det talades om samvetsklausulen och herr Edenman då helt anslöt sig till vad särskilda utskottet hade sagt, var det inte underligt att man räknade med en samexistens av två uppfattningar i denna fråga inom svenska kyrkan, som ju alltid sägs ha så högt i tak.